Herr talman! Först några ord om den formella sidan. Det är obestridligen så att den borgerliga regeringens representanter vid debatterna i kammaren inte är närvarande i den utsträckning som den gamla regeringens representanter var. Vi såg ett exempel på det häromdagen när det gällde justitieministern, och samma kritik har tidigare riktats mot statsministern. Jag tycker det är beklagligt, eftersom det visar en nonchalans mot parlamentarismen som inte är bra. Min andra anmärkning är att när man försöker ta upp en debatt om de samhällsekonomiska konsekvenserna — som jag har gjort i det här fallet — så vägrar statsråden att ta upp de aspekterna. Inte bara när jag framställt en interpellation eller en fråga utan även i riksdagens allmänpolitiska debatt har man uppriktigt sagt saboterat socialdemokraternas möjligheter att gå in i diskussion med partiledarna. Jag kunde själv från denna talarstol notera hur herrar Fälldin, Bohman och Ahlmark försvann ut bakom kammarens draperier när jag gick upp i debatten. Det tycker jag faktiskt var litet fegt. Herr Bohman försöker nu, typiskt nog, klara sig ifrån alla frågor jag ställt och den diskussion som jag försökt ta upp genom att inte gå in i den ekonomiska debatten utan bara hänvisa till säkerheten och åberopa villkorslagen. Han sade inte ett ord om att vi under lång tid har haft en atomenergilag som skall tillgodose säkerheten. Inte ett ord från herr Bohmans sida om att majoriteten i energikommissionen, av vilken han har en av ledamöterna sittande i bänken bredvid sig, har sagt att kärnkraftens säkerhetsfrågor motiverar att vi har 11-13 aggregat. Uppriktigt sagt tyckte jag att det var ganska ömkligt att moderatledaren på detta sätt försökte att smita ifrån en allvarlig debatt om kärnkraften. Jag måste fråga herr Bohman om han inte hade tänkt igenom säkerhetsaspekterna, när han i denna kammare 1975 röstade för 13 aggregat och dessutom argumenterade för att vi egentligen borde ha 14. Det är ju utomordentligt allvarligt att en regeringsledamot uppenbarligen har suttit och röstat för 13 aggregat och nu säger att han anser att kärnkraften i verkligheten är så farlig att det är osäkert, om aggregaten 7—12 skall få byggas ut. Med den inställningen borde herr Bohman, precis som herr Fälldin, helt och hållet stoppa utbyggnaden av aggregaten. I stället bygger man vidare, men låtsas som om kärnkraften inte skulle utnyttjas för att producera elektrisk kraft. Uppriktigt sagt trodde jag inte herr Bohman om att göra ett inlägg av det slag som han nu presterade. Anledningen till att jag åberopade tidningsinsändare var ju bara att jag ville illustrera att den kritik som jag har framfört inte enbart kommer från socialdemokratiskt håll. Den kommer i hög grad, och jag vågar påstå i växande grad, från herr Bohmans egna anhängare. Regeringen måste vara isolerad inte bara från riksdagen utan också från den stora allmänheten, om den inte känner att kritiken växer. Vi har en regering som sitter och grälar inbördes, för det är ju det som det i verkligheten gäller, om vi skall ha tio eller elva aggregat i stället för att ta itu med landets ekonomiska problem. Som ansvarig för samhällsekonomin har herr Bohman här ett ansvar, när han deltar i detta taktiska spel inom regeringen, och det är därför jag har riktat interpellationen till just honom. Den borgerliga regeringen förstörde ju med sina oändliga taktiska manövrer det förtroendekapital som en regering inte kan vara utan, och vi vet att det finns en majoritet i regeringen och i riksdagen för ett fullföljande av 1975 års beslut fram till 1978, då en avstämning mycket riktigt skall göras. Men det är ju detta regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten inte gör, utan före avstämningen 1978 har man börjat avskaffa energipolitiken och införa en sorts handlingsförlamning, så att anställda, företag och myndigheter icke har en aning om vad regeringen vill, vart den syftar och vart det skall bära hän. Det är ju detta, herr Bohman, som är det allvarliga. Hur många hänvisningar ni än gör till villkorslagen vet alla vid det här laget att den ingenting annat var än kejsarens nya kläder. Det var en kompromiss för att ni skulle kunna skjuta energifrågan framför er. Men villkorslagen har blivit en råttfälla i vilken ni hamnat. Enligt denna lag är ni skyldiga att svara ja eller nej på en ansökan från Vattenfall. Nu säger ekonomiministern att han inte kan ge ett löfte att riksdagen innan den åtskils får ett löfte om huruvida regeringen tänker svara ja eller nej. Detta innebär uppenbarligen, herr talman, att regeringen tänker skjuta hela frågan om laddningen av Ringhals 3 till efter halvårsskiftet och på så sätt ge efter för centern. Därmed slår man i realiteten ut avtalet från 1970-talet, och man får, herr talman, börja hela processen med en ansökan om Ringhals 3 på nytt. Härigenom har i realiteten regeringen gått emot sin egen villkorslag, vilket jag, herr talman, finner utomordentligt anmärkningsvärt och beklagligt. Det ökar inte rättssäkerheten. Det minskar, herr Bohman, respekten för lag och ordning i Sverige, och det trodde jag inte att herr Bohman var beredd att medverka till.

Herr talman! Ekonomiministern försökte med säkerhetsfrågorna som utgångspunkt skjuta in en kil mellan å ena sidan våra representanter i energikommissionen och å andra sidan Ingvar Carlsson och eventuellt även andra socialdemokrater. Jag vill därför ta upp de frågorna och klart deklarera att någon sådan skillnad självfallet inte existerar. Hur skulle jag kunna företräda mitt parti i energikommissionen, om jag inte hade en uppfattning som i allt väsentligt överensstämmer med vårt partis politik? Visserligen dröjer det ytterligare en dryg vecka innan energikommissionens betänkande blir offentligt, men jag tror inte att jag avslöjar några hemligheter om jag slår fast vissa principer som väglett majoriteten, bestående av bl.a. folkpartister, moderater och socialdemokrater, i dess ställningstagande. Detta har först och främst skett med utgångspunkt i en bedömning av säkerhetsfrågorna. Vi har därvid kommit fram till att det vid en jämförelse mellan olika alternativ och energikällor inte av hälso-, miljöoch säkerhetsskäl finns anledning att avstå från någon av de energikällor som vi i dag använder och att man bedömer att avfallshanteringsfrågorna kommer att kunna lösas. Därefter har vi på grundval härav gjort en bedömning av de samhällsekonomiska effekterna av olika alternativ. Vi har sagt att effekterna på samhällsekonomin på kort och på lång sikt av centerns energipolitik, av en avveckling av kärnkraften, blir så allvarliga att vi måste avvisa centerns avvecklingsplan. Det blir nämligen så att en avveckling enligt centerns modell tar i anspråk allt det ekonomiska utrymme som kommer att finnas, även vid mycket stora uppoffringar av medborgarna i samhället, för att över huvud taget klara Sverige ur den ekonomiska krisen och för att klara angelägna sociala reformer. Centerns politik är icke förenlig med omsorgen om sysselsättningen, barnomsorgen, åldringsvården och pensionärernas rätt till en hygglig ekonomisk standard. I den bedömningen har vi varit eniga, och jag vill framhålla att det också är en hälsofråga att människorna slipper gå arbetslösa, att pensionärerna får den standard och omvårdnad de behöver och att vi klarar barnomsorgen. Vad som har hänt i energikommissionen är ju i själva verket att den politik som vi stod för 1975 och som vi står för nu har fått en bred uppslutning. Med hänsyn till de stora värden som här står på spel för det svenska samhället när det gäller ekonomin, när det gäller människornas trygghet och välfärd, borde det vara en självklar ambition för den majoritet i regeringen, som faktiskt i energikommissionen står för en förnuftig linje, att se till att en sådan politik så snabbt som möjligt genomförs i praktiken. Någonting annnat är ju inte förenligt med ansvar för nationens och enskilda människors bästa.

Ni har ett väldigt ansvar för att se till, med tanke på människors rätt att kräva att säkerhetsfrågorna blir behandlade på ett anständigt sätt, att detta ofantliga schabbel inte längre får fortsätta. Herr talman! Jag vill avslutningsvis säga att det inte är hos oss socialdemokrater som det finns någon skillnad mellan handlandet i energikommissionen och handlandet i riksdagen och på andra platser. Däremot är det så att om inte ni inom folkpartiet och moderaterna i regeringsställning ser till att ni snabbt fullföljer den politik som ni har biträtt i energikommissionen kan man verkligen anklaga er för att vara kluvna i denna fråga.

Herr talman! Jag tycker att Ingvar Carlsson skall vara litet försiktig med att klaga över närvarofrekvensen här i kammaren, sedan hans partigrupp fick ett brev från talmannen, som inte var riktat till regeringen. Jag har strukit under i mitt svar och jag har strukit under i mitt inlägg att frågan om utformningen av och innehållet i vårt energiprogram har två huvudsakliga aspekter. Den ena är den ekonomiska, den andra gäller säkerheten. Jag uttalade kritik, som jag tycker att Ingvar Carlsson inte lyckades klara av, därför att han i sitt första långa inlägg lyckades helt utesluta begreppet säkerhet — den väsentliga beståndsdelen i detta ämne som har gjort att vi över huvud taget diskuterar kärnenergi i Sverige. Hela ena halvan av problemet lyckades Ingvar Carlsson gå förbi. Han hänvisade i sitt anförande så småningom bara till att vi har en atomenergilag och att vi har haft en Akautredning. Och vi har en majoritet, säger Ingvar Carlsson, i energikommissionen som menar att säkerhetsfrågorna kan lösas och är lösta. Energikommissionens rekommendationer och yttranden är såvitt jag vet ännu inte offentliga, men det har skvallrats åtskilligt i tidningarna. Jag vet inte vad de slutliga uttalandena i olika hänseenden och de slutliga rekommendationerna på olika områden kommer att innehålla. Men vad jag vet är att atomenergilagen inte gav tillräckligt handlingsutrymme då det gäller att bevaka de säkerhetspolitiska aspekterna och att Aka-utredningens resultat i många hänseenden föranlett debatt, kritik och åtskilliga frågetecken. I stället för att ta upp en debatt om ena halvan av detta stora problem använder Ingvar Carlsson den gamla vanliga metoden att säga att Gösta Bohman ”smiter” ifrån debatten. Nej. Ingvar Carlsson! Jag belyser båda aspekterna. Ingvar Carlsson talar bara om den ena, den rent ekonomiska, eller den enligt socialdemokratiskt språkbruk kommersiella aspekten, medan jag däremot vill ta upp hela problemet till diskussion. Jag har faktiskt i mitt svar lämnat de siffror som går att lämna beträffande kostnaderna. Tiden är ännu inte mogen för att göra en fullständig analys. Alltför mycket osäkerhet föreligger. Men vi kommer, när vi lägger fram vårt förslag för riksdagen i höst, att kunna göra den nödvändiga samhällsekonomiska bedömningen eller i varje fall att kunna göra en så säker nödvändig samhällsekonomisk bedömning som möjligt. Det kommer alltid att vara en viss osäkerhet vid långsiktiga ekonomiska bedömningar. Det borde socialdemokraterna ha lärt sig efter diskussionen om den svenska ekonomiska politiken år 1976. Så långt det går har jag givit Ingvar Carlsson de siffror som vi har tillgängliga i dag, men dem är Ingvar Carlsson inte nöjd med. Han är road av att tala om något annat.

Ingvar Carlsson frågade: Hur kunde Gösta Bohman, om han har den syn på kärnkraften som han redovisat i dag, år 1975 röstat för 13 aggregat och t.o.m. ha hållit dörren öppen för ytterligare ett? Det var inte svårt att göra det, Ingvar Carlsson, eftersom vi hela tiden hade klart för oss att hela energipolitiken skulle analyseras på nytt 1978. Det är alltså i år vi skall göra den fullständiga nya analysen, byggd på mycket, mycket mera tillförlitligt och mycket, mycket mera fullständigt material än vad vi hade 1975. Man kan naturligtvis kritisera mig för att jag ändå medverkade i det beslutet, och i så fall drabbar den kritiken även de andra ledamöterna av Sveriges riksdag, inkl. den dåvarande regeringen, som år 1975 fattade sitt beslut. Men det har ju hänt en hel del sedan 1975. Är Ingvar Carlsson helt omedveten om debatten runt om i världen, i land efter land, där man tidigare hade samma, litet mera optimistiska syn på kärnkraftsproblematiken som vi hade? Är Ingvar Carlsson omedveten om diskussionerna i Frankrike, Västtyskland, Italien, England och på många andra håll, som gör att kravet på ett fullständigare underlag för beslut är ännu mycket mera motiverat nu än vad fallet var tidigare? Vad som dessutom har hänt är att behovet av energi inte är lika överhängande som det var 1975 bl.a. på grund av att ekonomin nu går på sparlåga och på grund av en energisnålare produktion. Till följd av besparingsåtgärder är inte behovet av ett omedelbart förverkligande av det antal reaktorer, som vi år 1975 utgick från skulle bli nödvändigt, lika starkt i dag som det var då. Det har alltså hänt åtskilligt, och i avvaktan på det beslut som skall fattas skall vi ha handlingsfrihet. Vi skall icke låsa oss, vare sig ekonomiskt eller på annat sätt. Att villkorslagen kommit till — den som Ingvar Carlsson kallade för ”kejsarens nya kläder” — beror ju på att vi ansett oss behöva ställa helt nya och andra villkor än man gjorde tidigare. Behovet av en klarare markering är nödvändigt, och rättssäkerheten kräver att en lagstiftning skall tillämpas efter sina förutsättningar. Därför fattade riksdagens majoritet beslutet om att bygga ut lagstiftningen och gjorde det i form av en villkorslag. Dessutom är olika slags reaktorer inne i programmet. Atomenergilagen har inte några klara ersättningsregler — det vet väl också, hoppas jag, Ingvar Carlsson. Det finns en majoritet, säger Ingvar Carlsson i dag, som är för att helt fullfölja 1975 års energiprogram, dvs. att vi omedelbart skall bygga 13 aggregat. Men finns det en sådan majoritet? Det är mig obekant. Finns det, Birgitta Dahl, i energikommissionen en majoritet för att vi skall fatta beslut om att fullfölja programmet med 13 aggregat? Jag tvivlar på det. Jag tror att man har en mera nyanserad bedömning nu än vad man hade tidigare. Sedan: Vad är det förutom den långsammare byggnadstakten för F 3:an — syftande till att spara pengar och att upprätthålla handlingsfrihet — som i praktiken skiljer den nuvarande regeringens handlande från vad regeringen Palme skulle ha fullföljt om den hade suttit kvar? Skulle regeringen Palme, om den hade suttit kvar, ha startat t.ex. Ringhals 3, trots att strålskyddsinstitutet ännu inte givit klartecken och trots att strålskyddsinstitutet begärt ytterligare utredningsmaterial, som inte kommer att kunna redovisas och granskas förrän i slutet av april eller kanske någon gång i maj? Eller hur skulle ni ha handlat? Får jag så ställa ett par frågor till Ingvar Carlsson — fastän jag ju vet att det är jag som i sådana här sammanhang skall svara på frågor och inte Ingvar Carlsson. Men för att man skall förstå bakgrunden till Ingvar Carlssons frågande kan det ändå vara betydelsefullt att jag sammanfattningsvis ställer och får svar på två frågor. Den första frågan, som jag inte har fått något svar på tidigare, lyder: Menar Ingvar Carlsson att vid en avvägning mellan ekonomiska faktorer å ena sidan — det som ni brukar kalla för kommersiella intressen — och å andra sidan hänsyn till miljö, människors trygghet, liv och hälsa skall ekonomin vara avgörande? Den andra frågan är: När riksdagen 1975 beslöt att en omprövning av energipolitiken skulle ske i år med hänsyn till bl.a. nya rön i fråga om säkerheten, menade man då på socialdemokratiskt håll ingenting alls med den här reservationen? Var det bara en tom gest för att lugna oroliga? Eller menade man att man verkligen var beredd att ompröva, dvs. ställa nya krav, göra ekonomiska uppoffringar, om detta skulle visa sig vara påkallat av säkerhetsskäl? Bara om Ingvar Carlsson kan svara nej på dessa frågor förstår jag hans aggressioner och hans upprördhet. Jag tycker att det på energipolitikens svåra område borde finnas plats för betydligt mera nyansering än vad Ingvar Carlsson ger uttryck för. Jag kan inte förstå annat än att motiven för dessa aggressioner inte kan vara sakligt betingade. De kan inte ha resonans bland folket, utan de syftar till att komma åt regeringen. Det är en i och för sig fullt befogad strävan. Men om man moraliserar, som Ingvar Carlsson har gjort, då ligger där bakom en kvalificerad dubbelmoral.

Herr talman! Jag skall inte lägga mig i diskussionen mellan Gösta Bohman och Ingvar Carlsson. Jag vill bara mycket kort kommentera något av vad Birgitta Dahl sade — inte för att i sak anföra så mycket invändningar men för att kanske fullständiga bilden. Först vill jag säga att även jag beklagar Torbjörn Westermarks beslut att avgå ur den grupp som skall ha hand om den internationella remissbehandlingen. Jag har lärt känna Torbjörn Westermark som en seriös och obunden forskare, som ständigt strävar efter objektivitet. Detta vill jag gärna säga. Han är en mycket fin person, och han har gjort ett väldigt fint arbete i kommissionen. Jag vill också hålla med om att alla de som jobbar inom energisektorn naturligtvis upplever den här perioden av förnyad analys som en period av osäkerhet. Men det ligger så att säga i sakens natur. Jag vill påminna om varför energikommissionen tillsattes. Det var ju inte bara det faktum att det blev en ny regering, Ingvar Carlsson och Birgitta Dahl, och att partierna hade olika ståndpunkter. Vi kunde alla märka att vi inom våra partier hade olika meningar, att nationen på många sätt var splittrad i den här mycket svåra frågan. Detta är ju inte något unikt för Sverige. En omprövning i så måtto att man studerar och analyserar problemen om igen görs ju i Tyskland, USA och England, för att ta några exempel. Jag menar att i stort sett har ändå den här pausen varit nyttig. Det är en väldig förenkling att påstå att det som kommissionen presenterar om en dryg vecka skulle vara en direkt konfirmering och ett fullföljande av 1975 års beslut; det är inte riktigt. Tvärtom har verkligen den här studien, även om vi har haft kort tid på oss, fördjupat vårt kunnande på en lång rad områden, vilket gör att vi är mycket, mycket bättre skickade att fatta långsiktiga beslut. Detta är ingen kritik av 1975 års beslut eller av den regering som lade fram underlaget. Vi var ju över huvud taget nybörjare på det här området då jämfört med vad vi är i dag. I stort sett vill jag hålla med om de punkter Birgitta Dahl angav, men med det tillägget att vi i kommissionen också har konstaterat att lika väl som vi med nuvarande beslutsmaterial avvisar en avveckling av kärnkraften — av försörjningsmässiga skäl, av kostnadsskäl osv. — har vi av visat tanken att bara tuta och köra vidare i kärnkraftsspåret. Vi har sagt oss att inte heller en alltför hård låsning till kärnkraften framåt mitten av 1980-talet skulle vara en ansvarsfull politik. I stället skall vi försöka hålla alla dörrar öppna för att under slutet av 1980-talet fatta ett mer långsiktigt beslut. Då har vi förhoppningsvis underlagsmaterial framtaget, inte bara på kärnkraftsområdet utan på en lång rad av de övriga områden som är relevanta i detta sammanhang. Jag vill också understryka att vi har avstått från att räkna reaktorer, bl.a. med hänsyn till den stora planeringsmässiga osäkerhet som föreligger. Vi vet ytterst litet om t.ex. industriutveckling och ekonomisk aktivitet i vårt eget land och i världen i övrigt under de kommande tio till tolv åren. Vi kan ju se vad som har hänt med 1975 års prognos. Studien i energikommissionen — denna paus, om vi får kalla den så — har varit en nödvändig förnyad analys. När vi gick in i kommissionen stod påståendena emot varandra, och jag tror att människorna var utomordentligt villrådiga. I dag har vi i stor utsträckning sorterat ut påståendena, och vi har kommit varandra närmare. Jag avser därvid alla partier som varit med i kommissionsarbetet. Det är inte så att vi har kvar en djup klyfta av motsättningar, utan vi har närmat oss varandra i en lång rad väsentliga frågeställningar. Jag menar att den diskussionen, den analysen och de slutsatser som vi kommit fram till på ett avgörande sätt skiljer sig från det ganska hårda och demagogiska angrepp som Ingvar Carlsson gav uttryck för. Förståelsen har faktiskt ökat, inte tvärtom, under det senaste året.

Herr talman! Ekonomiminister Gösta Bohman måste känna sig väldigt trängd, när han för att försvara regeringen gör ett angrepp på riksdagen och riksdagens socialdemokratiska grupp, som han påstår skulle ha fått ett brev från talmannen angående närvaron i kammaren. Detta brev har gått till samtliga riksdagsgrupper — alltså även till Gösta Bohmans moderata riksdagsgrupp. Det är märkligt att Gösta Bohman har så dålig kontakt med sin egen riksdagsgrupp — alltså inte bara med riksdagen i största allmänhet — att han inte känner till detta. Dessutom, herr Bohman, har riksdagen sammanträtt till midnatt två kvällar i rad. Flertalet riksdagsmän är nu ute i sina valkretsar och sköter kontakten med människorna där. Men herr Bohman som regeringsledamot har ett ansvar, liksom övriga regeringsledamöter, att försvara sina propositioner. Och då regeringens ledamöter inte ens behagar komma in i kammaren när man går kraftigt emot propositionerna, när regeringsledamöterna under den stora allmänpolitiska debatten försvinner ut ur kammaren vid första bästa tillfälle, så är det en allvarlig brist hos regeringen, som vi tar oss friheten att påpeka. Jag tyckte att det var beklagligt att Gösta Bohman försökte slå sig ur den situationen på det nästan barnsliga sätt som han här använde sig av. Sedan till delfrågorna. Herr Bohman agiterar upp sig och påstår att socialdemokraterna inte är intresserade av säkerheten. Det är så, Gösta Bohman, att om jag hade velat diskutera energipolitikens säkerhetsaspekter hade jag ställt frågan till energiministern. Men nu vill jag diskutera de samhällsekonomiska effekterna. Jag vet inte för vilken gång i ordningen jag upprepar detta. Då är det naturligt att jag både i min fråga och i mina inlägg här tar upp de delarna. Gösta Bohman har förnekat att det finns några allvarliga sådana effekter. Det har han gjort trots att jag har pekat på ASEA:s årsredovisning, på att Uddcomb, STAL-LAVAL och Asea-Atom har problem och på att folk avskedas vid byggnadsarbetena i Forsmark. Investeringsbenägenheten i samhället, säger flera industriledare, håller på att allvarligt sjunka därför att regeringen inte bedriver någon energipolitik. Det är ju detta som det vore intressant att få en debatt med ekonomiministern om, men han uppträder i stället som en dålig kopia av energiminister Olof Johansson. Jag måste med väldig förvåning konstatera, herr talman, att Gösta Bohman lika gärna hade kunnat lämna svaret vidare till Olof Johansson, för det är uppriktigt sagt inte någon större skillnad på när Olof Johansson uppträder i talarstolen och när Gösta Bohman gör det. Det förvånar mig att Gösta Bohman så till den milda grad kapitulerar inför centerns erbarmliga energipolitik, som ju icke har med säkerhet att göra. Säkerheten främjas ju inte av att man inte bedriver någon energipolitik. Säkerheten i Forsmark 3 blir inte bättre av att man bygger verket i snigelfart — säkerheten hotas tvärtom. Säkerheten blir inte bättre av denna totala förvirring inom hela branschen, där de mest kompetenta människorna säger att de inte längre kan jobba här, därför att vi har Europas sämsta och mest inkompetenta regering när det gäller energipolitiken. Det är alltså från början till slut ovederhäftigt och oriktigt när herr Bohman påstår att han sitter i en regering som främjar säkerheten. Gå ut till forskarna. Gå till Torbjörn Westermark och fråga om regeringen främjar säkerheten när han, en av Sveriges för att inte säga världens mest kompetenta energiforskare, tvingas säga: Jag står inte ut med att arbeta åt denna regering. Gå till industrins främsta företrädare, Gösta Bohman — som ni annars har goda kontakter med — och fråga om de anser att man främjar säkerheten. Gå ut till alla de tekniker och tjänstemän som arbetar inom området och fråga om regeringen främjar säkerheten. På alla dessa avgörande områden kommer Gösta Bohman att få svaret: Sluta med denna bedrövliga energipolitik som regeringen ägnar sig åt. Börja ge besked om hur vi skall arbeta, så kan vi kanske få någon ordning. I dag råder total förvirring. Jag måste ställa en fråga till ekonomiministern, eftersom han säger att vi 1978 skulle göra en omprövning av 1975 års beslut. Det är riktigt, men herr Bohman påstår att 1975 års beslut redan är omprövat. 1975 års beslut gäller alltså inte fram till den kontrollstation som ekonomiministern själv åberopar. Då vill jag fråga: När och hur har denna förändring kommit till stånd? I vilken form har den redovisats för riksdagen? Det är en inkonsekvent och häpnadsväckande diskussion i ett debattinlägg från ekonomiministerns sida. Dessutom säger ekonomiminstern av alla, i sin debattnöd, att behovet av energi har gått ned. Detta säger ekonomiministern i regeringen när vi har fått en sänkning av produktionen i landet, så att den ligger 6 å 7 ?6 under 1974 års nivå. Gösta Bohman måste mer än någon annan vara intresserad av att vi får i gång hjulen i det svenska näringslivet. Får vi det kommer behovet av energi att öka mycket snabbt. Men här sitter ekonomiministern och gläder sig åt att vi har utlandslån som nu uppgår till 18 000 kr. per förvärvsarbetande svensk, något som visserligen gjort att vi under detta år haft en lägre energiåtgång än vi annars skulle ha haft. Men följden blir att vi måste betala igen dessa lån. Vi måste få snurr på vår ekonomi, och då kommer givetvis också behovet av energi att öka. Men för detta har den nuvarande regeringen ingen som helst beredskap.

Herr talman! Gösta Bohman undvek att över huvud taget gå in på de frågor som jag tog upp — genom att låtsas som om han är okunnig om innehållet i energikommissionens ställningstaganden. Det är naturligtvis en formellt sett hållbar ståndpunkt, men det skulle förvåna mig ytterligt om det inte vore så att moderaternas ledamot i energikommissionen, som sitter med här och deltar i debatten och också fungerar som rådgivare till Gösta Bohman, skulle ha informerat sin partiledning och förankrat sina ställningstaganden i kommissionen hos sin partiledning. Naturligtvis är det i verkligheten så att Gösta Bohman är väl bekant med de ställningstaganden som gjorts i Jag kände stor sympati för vad Anders Wijkman här sade. Får jag börja med frågan om Torbjörn Westermark och regeringens förberedelse för en bedömning enligt villkorslagen. Det finns en utomordentlig metod för att se till att vi får tillbaka den av alla respekterade Torbjörn Westermark i det här viktiga arbetet och samtidigt minska människors känsla av att det nu bara bedrivs ett taktiskt spel i stället för en allvarlig prövning med utgångspunkt i säkerhetsfrågorna. Det är att se till att arbetsförhållandena i den här gruppen blir sådana att Torbjörn Westermark finner det meningsfullt att återvända till arbetet. Jag skulle vilja uppmana er att göra det. Ni är inte betjänta, och det är inte någon, av den växande misstron mot regeringens och framför allt energiministerns sätt att sköta de här frågorna som det här skeendet ger anledning till. Med anledning av vad Anders Wijkman sade om utvecklingen sedan 1975 ber jag att få säga några ord om innebörden av 1975 års beslut. Det innebar verkligen inte att tuta och köra rätt in i ett ensidigt kärnkraftsspår, som Anders Wijkman talade om.

Ingenting i dessa grundläggande riktlinjer har ju ändrats; tvärtom har den nyttiga och noggranna prövning som har skett i energikommissionen lett oss fram till att rekommendera samma riktlinjer för ställningstagande 1978.

Därför är det fullt förenligt med avsikterna i 1975 års beslut att man kan ändra i detaljer. Men vad som är betydelsefullt är ju att majoriteten inom energikommissionen — det vill jag säga till Gösta Bohman, eftersom han ställde den frågan till mig — klart uttalar att 1975 års beslut inte nu bör radikalt omprövas. Detta står i energikommissionens betänkande, och det står folkpartiet och moderaterna bakom. Det finns också ett helt klart uttalande att de aggregat som är påbörjade skall fullföljas. Det står i energikommissionens betänkande, och som bekant är både aggregat 11 och 12 påbörjade. Sedan vill jag gärna bekräfta att det har varit nyttigt och bra och att det kommer att göra det lättare för människor att med bättre känsla av trygghet och mindre oro ta ställning i frågan, att vi har gjort den här granskningen. Jag tror att detta också är skälet till att det nu kunnat konstateras en avgörande svängning i opinionen i energipolitiken. Vad som har kommit fram och som påverkat människors bedömningar är dels de risker, som finns förenade med andra energikällor och vilka av kommissionen bedömts vara minst lika allvarliga för hälsan och miljön, dels hänsynen till samhällsekonomin. Det är något som människor tar hänsyn till, liksom till att energikommissionen har kommit fram till att det från hälsooch miljösynpunkt inte är nödvändigt eller befogat att avveckla kärnkraften, och att det med hänsyn till samhällsekonomin skulle innebära alldeles för svåra påfrestningar för det svenska samhället och leda till effekter för människors välfärd och hälsa, som vi inte kan acceptera.

Herr talman! Jag har aldrig här i debatten och inte i något annat sammanhang heller sagt att 1975 års energibeslut inte formellt gäller. Men när Ingvar Carlsson påstår att det i dag finns en klar majoritet bakom 13 reaktorer har jag tillåtit mig att ifrågasätta detta. Jag har faktiskt inte sett energikommissionens uttalanden och rekommendationer. Jag har nöjt mig med att ifrågasätta att så är fallet. Jag tycker att både Anders Wijkman och Birgitta Dahl gav mig rätt i det här hänseendet. Båda två gav en helt annan och väsentligt mycket mera nyanserad skildring av verkligheten bakom olika ståndpunkter då det gäller svensk energipolitik än vad Ingvar Carlsson här fört fram i sin vildsinta debatt. Det har inträffat åtskilligt som många andra men uppenbarligen inte Ingvar Carlsson har observerat. Synen på hushållningen med energi är i dag en helt annan än den var 1975. Vi har ett forskningsprogram som är mycket mer fördjupat än vad fallet var tidigare. Vi har här i Sverige, vilket jag tycker är rätt enastående, på tolv månader lyckats ta fram ett säkerhetsprogram — KBS programmet — som det måhända skulle ha tagit tolv år att ta fram om inte de injektioner hade givits som låg bakom villkorslagen och regeringens nya intentioner på detta område. Sedan hade Ingvar Carlsson mage att påstå att jag sitter här och ”gläder mig åt” — det var hans ord — att produktionen i Sverige är låg och att vi har tvingats låna pengar utomlands. Jag skulle vara så glad över detta därför att det skulle möjliggöra för oss att föra energidebatten i andra termer än tidigare. — Jag tror inte att Ingvar Carlsson menar allvar, och jag tror att han ångrar det uttalandet. Vi vet alla vad som ligger bakom den svenska ekonomiska krisen i dag och vilka som styrde landet — även om oppositionen har sitt ansvar — när vi marscherade in i den krissituation som vi nu gemensamt gör vårt bästa för att komma ur. Egentligen borde Ingvar Carlsson be om' ursäkt för sitt påstående. Sedan säger Ingvar Carlsson att han med sin interpellation bara har varit ute efter att diskutera de samhällsekonomiska aspekterna. Det är därför som han inte har gått in på säkerheten. Men jag kan konstatera att i debatten hittills har Ingvar Carlsson inte ägnat någon tid åt att i sak diskutera samhällsekonomin, åt att ta upp det material och det sifferunderlag som jag har redovisat i mitt svar till honom. Jag har lämnat alla de siffror som det i dag är möjligt att lämna, jag har pekat på åtskilliga svårigheter framöver och jag har förklarat att vi i höst, när vi skall ta ställning till den framtida energipolitiken på basis av energikommissionens betänkande, kommer att få ett fullständigt underlag för vårt eget vetande och vårt eget ställningstagande. Jag är intresserad av en sådan debatt om energin och ekonomin, medan Ingvar Carlsson tycks vara mer intresserad av pajkastning. Jag tycker det är synd om debatten stannar vid sådant. Nu får vi energikommissionens betänkande med sina analyser. Bakom det ekonomiska material som där kommer att presenteras ligger åtskilliga mycket invecklade och besvärliga och därför i vissa hänseenden osäkra analyser som vi har gjort i ekonomidepartementet. Vi får också i höst en ny långtidsutredning i stället för den som redan efter ett halvt år kördes över av verkligheten, dvs. 1975 års långtidsutredning. Vi kommer alltså i höst att ha ett underlag för en verkligt saklig debatt om vad svensk energipolitik kan kosta i olika hänseenden. Jag hoppas att socialdemokraterna då är mer intresserade av att föra debatten på saklig basis än vad Ingvar Carlsson har varit i dag.

Herr talman! Jag överlåter åt andra att bedöma sakligheten i Gösta Bohmans och mina inlägg i dagens debatt — jag är inte rädd för att låta någon skiljenämnd avgöra den saken. Däremot måste jag konstatera att numera är det uppenbarligen inte bara centerledaren Thorbjörn Fälldin som har fått dagtinga med sitt samvete; det har Gösta Bohman tydligen också fått göra i hög grad, om man skall jämföra vad han tidigare har sagt i riksdagen, hur han har röstat och vad han sade så sent som vid moderaternas energikonferens, med de debattinlägg som han i dag gör som representant för regeringen. Det är utomordentligt allvarligt när en regeringsledamot säger att 1975 års beslut gäller formellt. Det gäller tydligen inte i realiteten. Då har jag ställt frågan: På vad sätt har riksdagen fått ta ställning till att 1975 års beslut inte reellt längre gäller? 1975 års beslut handlar inte bara om antalet reaktorer. Det handlar också om vårt oljeberoende, det innehåller ett sparprogram och det handlar om älvarna. Vi fastställde genom beslutet vilka riktlinjer som skulle gälla tre år framåt i tiden. Nu säger ekonomiministern att formellt gäller beslutet, men alltså inte i verkligheten. Det skulle vara intressant att få detta utvecklat. Herr Bohman har röstat för 13 reaktorer. Det är det beskedet branschen har fått. Men nu är det höjden av oansvarighet enligt ekonomiministern att stå för beslutet om dessa 13 reaktorer. Socialdemokratin röstade för 13 reaktorer i riksdagen. Vi stod för den uppfattningen i valrörelsen, och vi står för den efter valet. Herr Bohman röstade för 13 men ville helst ha 14. Han låtsades i valrörelsen som om han inte tyckte att det var ett bra program, och efter valet är det en total förvirring om vad regeringen står för och vad den tycker. Det är detta som är det allvarliga att ingen längre kan tala om vilken energipolitik regeringen driver. Journalisterna gör fruktlösa försök att förklara det för allmänheten. Allmänheten är totalt förvirrad. Och jag har i dag inte kunnat få något besked om vad Gösta Bohman står för. Ändå gäller det här ett område där vi måste driva politiken inte dag för dag eller vecka för vecka — energipolitiken kräver beslut på tio års sikt. Alla som år 1975 sysslade med detta utgick naturligtvis ifrån att man fick besked som skulle gälla tre år framåt i tiden. Men efter den borgerliga regeringens makttillträde är allt höljt i dimma. Forskningssidan fanns med i 1975 års beslut. Det treårsprogram som hittills gällt kom till på initiativ av en socialdemokratisk regering, och vi kommer om några dagar att stödja den fortsättning på det forskningsprogrammet som den borgerliga regeringen utvecklar i sin proposition. När det gäller KBS-programmet, som Gösta Bohman talar om, skulle vi nu få en remissbehandling. Detta program är grundat på upparbetningsalternativet. Men nu påstår plötsligt centerledamöterna i regeringen att upparbetning inte längre är någonting så aktuellt. Är det er uppfattning att det alternativet i villkorslagen inte längre gäller, Gösta Bohman? Det är i så fall ytterligare ett exempel på den bristande respekten för lag och ordning. Detta är ju regeringens viktigaste politiska handling, men nu skulle alltså enligt energiministern upparbetningsalternativet inte längre vara så aktuellt. Han har talat med Vattenfalls chef i telefon och gjort antydningar av det slaget. Jag tycker att det är allvarligt att man driver industrin till en åtgärd av det här slaget och det läggs ned 40 å 50 milj.kr. på projektet, som sedan kanske visar sig vara bortkastade pengar. Det som i regeringsdeklarationen framställdes som enda alternativet kommer kanske inte längre att gälla. Det jag är orolig för — och det var därför jag ställde min fråga till Gösta Bohman beträffande laddningen av Ringhals 3 — är att man från vissa kretsar målmedvetet driver det dithän att besked om Ringhals 3 icke skall komma, något som gör att det 70-talsavtal som arbetats fram inte kommer att få någon praktisk effekt. Jag undrar här om det är medvetet eller omedvetet som Gösta Bohman spelar så oskuldsfull. Om han tittade på TV-aktuellt i går kväll kanske han fick klart för sig att åtminstone vissa kretsar i regeringen driver ett alldeles målmedvetet spel för att skjuta energifrågan mycket längre framför sig än vad villkorslagen förutsätter. Jag ställer frågan: Kommer regeringen att följa villkorslagen på den här punkten eller kommer man att strunta i sin viktigaste politiska handling? Hur är det med lag och ordning, herr Bohman? Till slut frågan om herr Bohman eller jag gläder oss eller inte beträffande nedgången i produktionen. Ingen av oss gläder sig naturligtvis åt detta, men herr Bohman åberopade ju nedgången i produktionen som ett argument för att vi behöver mindre energi. Det var detta som jag konstaterade är en farlig och en dålig politik. Vi måste få i gång industriproduktionen, få i gång hjulen och få upp verksamheten. Då går det åt mer energi, och då faller hela herr Bohmans resonemang.

Herr talman! Jag hade inte tänkt gå upp i denna debatt som på ett så utomordentligt sätt har skötts av Ingvar Carlsson och Birgitta Dahl. Men det herr Bohman sade var i vissa avseenden så uppseendeväckande att jag är tvungen att dra vissa politiska konsekvenser. Herr Bohman kom hit — han satt inte i husarrest, eller vad det var när vi sist hade debatt om löntagarfonder. Men när han talar frågar man sig: Var står herr Bohman i energipolitiken, och var står hans parti? Det är alldeles riktigt att vi skall en göra omprövning 1978 och att den skall ske i höst. Men det fattas ju ständigt vissa beslut. Det har fattats vissa beslut beträffande Forsmark 3, där man på ytterligt dåliga grunder har jagat bort hundratals byggnadsarbetare, samtidigt som man med s.k. snigelfart bygger innanmätet i Forsmarksreaktorn. Det var ett taktiskt, politiskt beslut. Man kunde möjligen ha förstått det om herr Bohman hade sagt: Detta var vi tvungna till för regeringssamarbetets skull. Men det visade sig att herr Bohman tyckte det var ett klokt beslut att avskeda de här byggnadsarbetarna och fördyra reaktorn med åtskilliga, kanske hundratals miljarder kronor. Vi har Ringhals 3. Återigen tyckte herr Bohman att det var klokt att inte ge tillstånd — trots att det kostar 1,5 milj.kr. per dag att inte låta denna reaktor gå, och en likadan reaktor i princip går omedelbart bredvid. Här skyller man på internationell expertis för att man inte kan ge besked. Det betyder att den omgång som har gjorts med alla svenska experter icke duger för herr Bohman, utan det skall till internationella experter. Detta som har lett till att Torbjörn Westermark — den man som talade på moderaternas egna energidagar som experten på det här området — har mer eller mindre jagats i väg, det är även herr Bohman ansvarig för — ni har ett kollektivt ansvar i regeringen. Westermark offras av herr Bohman för att detta, nästintill, apspel skall fortsätta inom industridepartementets ram, vars enda syfte är att skjuta på besluten. Ni har villkorslagen, som gör att det från rättssäkerhetssynpunkt krävs besked — ja eller nej. Det är visserligen ett svårt besked att lämna, eftersom man skall ge besked om det är helt säker förvaring av avfallet. Ni blir i så fall den första regering i världen som säger att det finns en fullständig lösning på dessa problem. Men ni måste ge besked — ja eller nej.

Jag hade kanske trott att det var så med moderaterna att de hade en ståndpunkt som de slogs för, som de tyckte var riktig, att de hade en uppfattning. Det visar sig i debatten att så är knappast fallet, dvs. viljan att sitta kvar på taburetterna är uppenbarligen för moderaterna överordnad viljan att föra en energipolitik som gagnar landets intressen. Man har nu på punkt efter punkt mer eller mindre lagt sig platt för centerpartiet. Jag tror att man kommer att fortsätta med det. Åtminstone finns ingenting i det herr Bohman i dag har sagt i debatten som tyder på någonting annat. Han har inte på någon punkt försvarat någon annan energipolitik än den med de ständigt återkommande förlusterna. Och det kanske likaväl är bra att inrätta sig efter det.

Herr talman! Efter det att jag redovisat allt det siffermaterial som fanns och de bedömningar som kan göras i dagsläget av de samhällsekonomiska konsekvenserna vid eventuella beslut i höst beskyllde Ingvar Carlsson mig för att inte ha fört en samhällsekonomisk debatt. Och så förde herr Ingvar Carlsson en helt annan slags pajkastningsdebatt. Därefter går partiledaren Olof Palme själv upp och för en allmänpolitisk debatt, som varken handlar om säkerhet eller om ekonomi utan om demokrati, som han på sladden kom fram till. Får jag på nytt upprepa, och det innebär ett svar på Olof Palmes fråga: Var står — sade han — Gösta Bohman eller moderaterna i energipolitiken? Jo, vi var med på 1975 års beslut, som byggde på att en omprövning skulle äga rum i år. Och när vi var med på det beslutet innebar det att vi menade allvar med omprövningen. Vi menade att man skulle undersöka om förutsättningarna under den här tiden i något hänseende hade förändrats. Oberoende av vilket beslut vi fattar i höst, och där tar vi vårt ansvar, kan vi konstatera att i många hänseenden har förutsättningarna för energipolitiken förändrats. Det trodde jag faktiskt att t.o.m. Olof Palme hade fått klart för sig. Det har ändå hänt en del på det här området. Man är inte /ika blint övertygad om kärnenergins fördelar som man var 1975. Jag och åtskilliga socialdemokrater, förmodligen inte Olof Palme och Ingvar Carlsson, men åtskilliga andra socialdemokrater, Birgitta Dahlt.ex., är övertygade om att det inte bara är att tuta och köra, som i varje fall en del trodde 1975. Det har hänt åtskilligt sedan dess. När vi nu skall göra en omprövning gäller det att se till att vi har största möjliga utrymme för handlingsfrihet. Och behovet av handlingsfrihet har ytterligare understrukits av att energikommissionen fått i uppdrag att analysera det här ämnesområdet mycket mer djupgående än vad någon tänkte var nödvändigt på den tiden socialdemokraterna styrde. Vi får under vårens lopp ett material från energikommissionen. Det innehåller energipolitiska, säkerhetspolitiska och ekonomiska aspekter. Det materialet skall remissbehandlas, och när det är färdigt skall en proposition komma från regeringen. Då kan vi ta upp den debatt Olof Palme längtar efter. Då kommer ni att få definitivt besked om var vi står. Att föregripa energikommissionens betänkande och det remissmaterial som kommer att läggas på bordet står i strid med gängse utredningsoch beslutspraxis. Och till dess gäller 1975 års beslut. När jag använde ordet formellt byggde jag naturligtvis på att förutsättningarna för 1975 års beslut i många hänseenden har förändrats, att de prognoser man gjorde 1975 i många hänseenden har blivit överkörda av utvecklingen. Men till dess att vi fattar ett nytt beslut gäller det självfallet, och jag gör ingen skillnad mellan formell och reell giltighet. Vad jag syftade på var Ingvar Carlssons uttalande om att här står en majoritet av svenska folket fortfarande bakom 13 aggregat. På den punkten har Anders Wijkman och Birgitta Dahl desavuerat honom, om jag uppfattade dem rätt. Vad beträffar Forsmark 3 — för att nu tala i sak och inte tala allmän politik — innebär alltså handlingsfriheten att man inte skall vidta sådana åtgärder att det blir dyrare eller svårare om vi fattar ett beslut i höst om att Forsmark 3 skall byggas. Vi skall inte heller vidta sådana åtgärder att det blir väsentligt dyrare och innebär kapitalförstöring, om vii höst beslutar oss för att icke bygga Forsmark 3. Det ligger i handlingsfriheten. Det kan vara en svår balansgång, Olof Palme, att avgöra vad ett sparlågealternativ innebär, och där kan det råda delade meningar, men i princip, när det gäller själva den grundläggande inställningen, borde t.o.m. Olof Palme kunna ge mig rätt. Då det gäller Ringhals 3 påvisade jag för en stund sedan att även om inte villkorslagen hade funnits, skulle atomenergilagen och strålskyddsinstitutets krav i olika hänseenden på ytterligare säkerhet och analyser ha lett till en betydande försening i förhållande till de ursprungliga planerna, och en sådan försening kostar pengar. Alla förseningar kostar pengar, men de pengarna får vägas mot de trygghetsaspekter som man genom förseningarna vill tillgodose. Och jag har inget minne från tidigare debatter här i kammaren, där socialdemokraterna har angripit.svensk industri för att eftersätta trygghetsoch miljöaspekter, av att ni har gjort gällande att de ekonomiska och kommersiella intressena skall gå före säkerhetsintressena — icke tidigare, men nu passar det tydligen bra. Respekt för demokratin, sade Olof Palme. Respekten för demokratin kräver att man skall vara konsekvent, att man skall följa de beslut som har tagits här i riksdagen. De besluten är bl.a. två. Energiprogrammet skall omprövas 1978, och därav följer att vi skall ha så stor handlingsfrihet som möjligt. Villkorslagen har tagits av riksdagens majoritet. Underkänner man den, då underkänner man valresultatet och därmed demokratin. Vi har tillämpat den lagen, och till svar på Ingvar Carlssons fråga vill jag säga: Självfallet skall den lagen tillämpas enligt sina förutsättningar. Visar en klar expertopinion — det uttrycket passar bättre i det här sammanhanget än remissopinion — att de krav som lagen har uppställt är tillgodosedda, då skall man säga ja till de reaktorer som det kommer ansökningar om. Visar expertgranskningen att de här kraven inte är tillgodosedda, då skall man säga nej, till dess att de kan tillgodoses. Ytterligare forskning och utvecklingsarbete kan förmodligen leda därhän att de problemen skall kunna lösas. Vetenskaplig forskning och svenska vetenskapsmäns förmåga att så att säga lyfta sig själva i håret har jag mycket stort förtroende för.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att energiprogrammet skall omprövas 1978; det var vi överens om 1975. Och den omprövningen sker hela tiden inom vårt parti. Vi har haft en ingående diskussion, vi har en grupp vars arbete nu remissbehandlas och kommer upp på vår partikongress. Och trots herr Bohmans frenetiska ansträngningar har vi i stort sett kunnat hantera dessa frågor i mycket stor enighet inom vårt parti. Den enigheten kommer säkert att bestå. Och fram till dess att denna omprövning har skett skall ju riksdagens riktlinjer, så som de har fastställts, tillämpas. Nu säger Gösta Bohman att Forsmark 3 inte skall få bli dyrare om vi fortsätter och bygger färdigt. Men det har ju redan blivit förluster på hundratals miljoner. Och det är klart att byggstoppet har fått förödande verkningar, eftersom man fått slå sönder hela byggorganisationen och skicka hem byggnadsarbetarna — som inte har något annat jobb att gå till utan får ställa sig i arbetslöshetskön. Stoppet har skapat osäkerhet i hela den tekniska organisationen. Res till Forsmark, herr Bohman, och fråga om det inte har uppstått mycket stora förluster! Och detta gör ni icke av lojalitet mot 1975 års beslut — som ni borde göra — utan av politisk-taktiska skäl för att hålla ihop regeringen. Det är en skamlig och skandalös politik ni fört när det gäller Forsmark 3! Den kan icke sakligt försvaras. Och den möts av djupaste förakt av hela det svenska näringslivet. Vi skall tillämpa villkorslagen, sade herr Bohman. Javisst — men gör det då! Den lagen kräver snabbt besked.

Herr Bohman bygger upp för att skjuta denna fråga utöver en rimlig svarstid, i slutet av maj, för att komma bort från riksdagen. Han gör det också genom att skylla på de internationella experterna, som i sak har jagat bort Torbjörn Westermark från fältet, och han gör det för att spela centerns spel. Det har varit svårt för oss att tolerera behandlingen av Forsmark 3, men det som vi i dag har fått ett begynnande besked om blir ännu svårare. Vi har hela tiden i vår energipolitik försökt tillgodose två aspekter: kravet på en rimlig energiförsörjning i landet och kravet på säkerhet och hälsa. Vi vart.ex. först i världen att tillsätta Aka-utredningen. Men vi har också hela tiden vetat att ett partieller en regering måste ha kraften att fatta beslut, att ge besked. Vitrodde att det möjligen fanns en sådan kraft inom moderaterna, med hänsyn till bl.a. deras kontakter med industrin. Men det finns det tydligen inte. Och nu skall detta spel fortsätta. Den energipolitiska debatt som de borgerliga har fört tror jag har skadat förtroendet för politiken.

Så enkelt är det, herr Bohman, därför att de stora sakfrågorna har en allmänpolitisk innebörd i det samspel i förtroende som alltid måste äga rum mellan medborgarna och deras valda företrädare i en demokrati.

Herr talman! Gösta Bohman har blivit nervös och arg, och det kan jag förstå, så obehaglig som den här situationen måste vara för honom. Därför kommer han också med egendomliga påståenden i debatten, som var och en som lyssnat inser inte kan stämma med verkligheten. I det här inlägget vill jag bara för tredje gången understryka att enigheten mellan mig och andra medlemmar i partiet, som Gösta Bohman har talat om här i dag, är total. Det gäller såväl säkerhetsfrågorna, olja och kol som antalet aggregat och energipolitikens allmänna inriktning. Hur skulle jag ha kunnat sitta och företräda mitt parti i energikommissionen, om det inte hade varit på det sättet? Ingen av oss har suttit där som privatperson för att företräda privata åsikter, utan vi har som företrädare för våra partier deltagit för att diskutera en av de viktigaste frågorna f. n. Det är felaktigt att beskriva partiets eller 1975 års beslut på det sätt som Gösta Bohman nu gjorde och som tidigare Anders Wijkman gjort — som om det skulle ha fattats utan hänsyn till hälsooch säkerhetsfrågorna. När jag gått tillbaka till 1975 års beslut, liksom när jag deltagit i utarbetandet av den energipolitiska rapport som nu är ute på remiss i våra partiorganisationer, har jag kunnat konstatera att det finns enighet, konsekvens och logik i ställningstagandet. Det överensstämmer med vad vi gjorde 1975, men vitillgodogör oss nu de nya kunskaperna. När sedan majoritetens i energikommissionen ställningstagande kom visade det sig också att det i allt väsentligt överensstämmer med vårt partis ställningstagande både 1975 och nu. Får jag beträffande antalet aggregat säga att Ingvar Carlsson, Olof Palme och jag självfallet inte har några skilda uppfattningar. Anders Wijkman får svara för sig själv. De 13 aggregat som vi fattade beslut om 1975 behövs även nu, vilket alldeles klart framgår av energikommissionens underlagsmaterial. Energikommissionen har också klart uttalat att utbyggnaden av de påbörjade aggregaten bör fullföljas och understryker dessutom det faktum att företar vi den omläggning som det innebär att också driva ett antal aggregat som kraftvärmeaggregat, minskar eleffekten med ungefär 6 TWh, vilket alltså motsvarar ett kärnkraftsaggregat. Detta gör det än nödvändigare att fullfölja det program vi beslöt om 1975.

Vi är naturligtvis inte betjänta av att den som då spelar den viktigaste rollen som rådgivare till regeringen inte är en objektiv och respekterad vetenskapsman utan en politruk, som använder sin professorstitel som alibi, medan de respekterade vetenskapsmännen lämnar arbetet. Jag tycker uppriktigt sagt att folkpartiet och moderaterna borde se till att det spelet inte får fortsätta. Men ni kanske gärna vill använda er av det för att få behålla regeringsinnehavet så länge som möjligt därför att ni i själva verket inte bryr er om säkerhetsfrågorna. För det andra — om ni verkligen är intresserade av säkerhetsfrågorna — borde ni också ta upp frågan om hälsooch miljöriskerna från andra energislag med minst samma allvar. Då borde ni för det tredje inse att arbetslöshet också är något som drabbar människors hälsa mycket allvarligt. Men Gösta Bohman med sin skyddade tillvaro i hela sitt långa liv har kanske ännu inte kommit i kontakt med vad det kan innebära. Jag kan försäkra att vi som t.ex. representerar Uppland och Forsmarksarbetarna här i riksdagen däremot vet vad det innebär.
Herr talman! Jag har noterat att Gösta Bohman så småningom har meddelat att 1975 års beslut gäller och ligger fast. Det är ett viktigt besked till myndigheter, till företag och till de löntagare som på den punkten har svävat i stark ovisshet. Jag har då bara ett önskemål på den punkten, nämligen att regeringen slutar med att så bestämt och konsekvent sabotera dessa myndigheters, företags och anställdas försök att leva efter 1975 års beslut. Till sist — jag skall inte göra något ytterligare inlägg — tycker jag att det är litet tråkigt att Gösta Bohman flera gånger kritiserar mig för pajkastning i denna debatt. Jag har gått in i energidebatten därför att jag är personligen övertygad om att den är oerhört viktig för hela vår samhällsutveckling. Jag har försökt sätta mig in i debatten och i vad frågan kräver av oss som politiker. Jag har konstaterat att det socialdemokratiska partiet har tagit betydande politiska risker för att inför människorna stå för saklighet och en vettig information. Enligt många, inte minst enligt statistiska undersökningar, förlorade vit.o.m. 1976 års val på denna fråga. Men vi har i motsats till de andra partierna stått för en uppfattning — före valet och efter valet. Då tycker jag att det är litet tråkigt att Gösta Bohmans karakteristik av debatten skall vara av det slag som jag nämnt. Vill herr Bohman, utanför sina egna inlägg, bidra till en saklighet i energidebatten, tror jag faktiskt att han kan söka göra en insats på närmare håll än vad jag i det fallet kan företräda. Ideologiskt-ekonomiskt har jag varit klar över att Gösta Bohman och jag står långt ifrån varandra. Denna debatt har för mig visat att det också när det gäller energidebatten — och jag höll på att säga moralen i energidebatten — finns ett betydande avstånd oss emellan.

Herr talman! Jag tror att det snart kan vara tid att avsluta en debatt som från början var avsedd att vara — både enligt interpellanten och mig själv — samhällsekonomisk, men som faktiskt inte blev det. Jag menar att det blev pajkastning — och sedan blev debatten plötsligt allmänpolitisk. Jag skall gärna vara vänlig mot Ingvar Carlsson. Jag vet att han kan föra debatter på ett helt annat sätt, och jag vet också att det bakom denna debatt finns helt andra och mera sakliga strävanden än de som kommit till uttryck. Och jag vidhåller att det genom det sätt på vilket debatten förs har blivit ett slags pajkastning. Det var inte en strävan efter att komma fram till de samhällsekonomiska bedömningarna utan något helt annat det var fråga om. Men det må vara med det som det nu är. Olof Palme! Om jag inte antecknade fel sade herr Palme: Det var ett skamlöst, skandalöst handlande som ni ägnade er åt. Det möts med förakt av allt folket, sade Olof Palme. — Sådana här och andra liknande ”varmhjärtade” omdömen får faktiskt stå för Olof Palme själv. Jag går inte in på ett bemötande av dem. Vad som däremot måste klarläggas, Olof Palme, och som i sak i varje fall är väsentligare, är Olof Palmes uttalanden om Ringhals 3, som påstods stå och ticka bort miljoner och som därför omedelbart skulle tas i drift. Det innebär att Olof Palme menar att man skall sätta sig över strålskyddsinspektionen och även kärnkraftsinspektionen, som icke har givit sitt tillstånd till Ringhals 3. Det betyder att Olof Palme vill sätta sig över strålskyddslagen och även andra lagar på detta område. Är detta verkligen innebörden i Olof Palmes anförande, så är det något av en sensation, för att komma från en man som talar om respekt för demokratin och därmed för demokratiskt stiftade lagar men nu står här och agerar på det sätt som Olof Palme gör. Det innebär att när det passar är Olof Palme uppenbarligen också beredd att sätta sig över andra miljöskyddslagar. Olof Palme slutade sitt inlägg med att tala om för de här närvarande ledamöterna och för mig att han övervägde ett misstroendevotum. Jag skall inte ge Olof Palme goda råd, för han lyssnar ändå inte till dem, men jag tycker personligen att man inte så vårdslöst skall tala om misstroendevotum. Är det så att man överväger det skall man handla och handla så snabbt som möjligt. Kom fram med er begäran om misstroendevotum så fort som möjligt, Olof Palme!

Herr talman! Jag skall bara för Olof Palme och Ingvar Carlsson, eftersom de åter har tagit upp Ringhals 3, utöver vad Gösta Bohman har anfört mycket kort förklara vad det är fråga om. Det är ju en ganska allvarlig beskyllning som har riktats mot regeringen att den skulle slösa bort 40-50 milj.kr. i månaden genom att inte köra i gång reaktorn vid Ringhals 3. Det är helt enkelt så att en av de tidigare reaktorerna i Ringhalsprogrammet —- jag kommer inte ihåg om det är Ringhals 1 eller Ringhals 2 — har haft rostangrepp på generatorerna. Ringhals 3 har samma konstruktion. Nu tvistar strålskyddsexperterna och korrosionsexperterna om huruvida man kan klara detta problem med kemiska metoder eller om det efter ett antal år, när rostangreppen är allvarliga, blir nödvändigt att stanna reaktorn, därför att säkerheten kräver det, och byta ut de rostiga delarna. Strålskyddsinstitutet har samråd med amerikanska och svenska experter, men de är inte klara med sin bedömning. Jag begär inte att herr Palme skall känna till alla dessa detaljer, men i kärnkraftinspektionen har vi tagit mycket allvarligt på principen att inte fatta ett avgörande beslut om drifttillstånd förrän denna fråga är utredd. Om reaktorn körs i gång och man efter tre fyra år måste stanna den, leder det till besvärliga arbetsinsatser med höga kollektivdoser. Det är bättre att veta om man kan klara rostproblemen med kemiska metoder eller inte. Det här samrådet beräknas ta tre fyra månader. Det gör att Ringhals 3— helt oavsett villkorslagen — inte är fixt och färdigt för idrifttagning. Innan man går ut med så allvarliga beskyllningar mot regeringen som att den skulle slösa bort 40-50 miljoner i månaden bör man faktiskt kolla hur verkligheten ser ut. Kärnkraftinspektionen skall inte förrän tidigast den 29 april ta ställning till denna fråga igen. Det innebär idrifttagning tidigast någon gång i maj. Detta är bara en rent saklig upplysning, herr talman, som jag tror har viss betydelse.

Herr talman! Jag har också hört talas om de här korrosionsfrågorna. Det är bra att man prövar olika alternativ. Sakläget är såvitt jag vet att detta i och för sig icke är så allvarliga ting att de skulle hindra ett idrifttagande av reaktorn, men eftersom man av andra skäl ändå har tid på sig gör man en noggrann undersökning av olika alternativ. Experter från Vattenfall har alldeles nyligen hos Westinghouse i Amerika studerat olika metoder. Det väsentliga i frågan är ju regeringens prövning enligt villkorslagen, som icke har ett dyft med korrosion att göra utan har att göra med hanteringen av avfall och upparbetning. Det är två helt olika problem. Det är denna senare fråga som vi diskuterar. Två ting bara — eller tre — och mycket kort! För det första: Jag sade att inom näringslivet möts regeringens hantering av Forsmark 3 med stort förakt. Det har jag hört av många. Det var ett politiskt spel och icke ett sakligt spel.

Jag skall inte gå in på lagrådets olika bedömningar, där man sade att fördelen är att det här kan ske snabbt. Ett ursprungslöfte av Fälldin var att ett besked skulle ges före den I november 1977 — det struntar jag emellertid i. Men försöker ni hitta ytterligare vägar att försena ett beslut? Jag begär inte i dag att få veta vad beslutet kommeratt vara, utan vi har begärt att få ett besked om att beslutet skall fattas.

Herr talman! Jag har redan förut förklarat, och jag gör det än en gång, att de lagar som har stiftats skall tillämpas enligt sitt avsedda syfte. Den saken är klar. 3 Men jag vill gärna ha besked om när vi får klarhet i om det blir misstroendevotum eller inte. Jag tycker att det är en berättigad fråga, eftersom institutet misstroendevotum är så viktigt. Ge oss ett bestämt och klart och definitivt besked huruvida vi kommer att få ett sådant och när det kommer! Jag tror att en stor del av svenska folket med mycket stor spänning väntar på detta besked — för det kan väl inte bara vara munväder och prat i luften? När kommer det?
Herr talman! Det är helt enkelt så, att när vi anser oss vilja ge ett besked om misstroendeförklaring, då kommer vi att ge det — när vi har bestämt det. Det har på sätt och vis icke herr Bohman med att skaffa, men vi kommer att ge vårt besked. Detta är i sin tur avhängigt av hur regeringen kommer att hantera energifrågorna, och det kommer vi att fortsätta att plöja med. När vi anser tiden inne kommer vi att fatta vårt beslut.
Herr talman! Här står herr Palme i talarstolen och talar om sådant som skandalöst handlande, föraktligt handlande, ynkligt beteende, antidemokratiskt uppträdande, och så slutar han med att säga: Vi överväger misstroendevotum. Men något besked om det kommer eller inte får vi inte. Ni säger att ni överväger det. Tala om hur det blir i stället! Om vi har handlat så här skandalöst, föraktligt och ynkligt och antidemokratiskt borde väl den logiska konsekvensen vara att här i kammaren säga: Vi kommer med misstroendevotum så fort som möjligt!
Herr talman! De adjektiv som herr Bohman räknade upp var alla i stort sett falska, utom ordet ”skandalöst”. Det använde jag beträffande Forsmark 3, och det står jag för. Vi övervägde faktiskt huruvida Forsmark 3 skulle leda till att vi begärde misstroendevotum eller inte, och vi kom till beslutet att vi icke skulle göra det. Nu kommer frågan om hanteringen av Ringhals 3, där ännu inte klarhet föreligger. Men om regeringen kommer att fortsätta att hantera den frågan på ett rent politiskt-taktiskt sätt, då anser vi att frågan om misstroendevotum uppkommer. Det är alltså herr Bohman och hans regering som har den frågan isin hand. Hanterar ni den frågan på ett sakligt och någorlunda anständigt sätt - icke alltför beroende av herr Bohmans hånflinande medarbetare — så behöver vi inte begära misstroendevotum. Gör ni det inte, kommer vi att begära misstroendevotum. Herr Bohmans reaktion är kanske i någon mån en spegel av svensk politisk debatt just nu. Vi anser att det här institutet är ganska allvarligt och att man inte bör tillgripa det i onödan. Skälet till att jag redovisar som jag har gjort, att vi överväger misstroendevotum, är egentligen att jag vill göra klart att helst vill vi slippa det. Vi tycker det är mycket bättre, en mycket stor fördel, om regeringen hanterar energifrågan på ett sakligt sätt. Hur reagerar herr Bohman på detta från min synpunkt sett mycket allvarliga resonemang? Jo, djupt upprörd störtar han upp i talarstolen och säger: Begär misstroendevotum, ge oss besked! Detta säger han med väldig aggression. Ja, reagera då så! Men vi kommer inte att reagera med något slags Bohmansk aggression och upphetsning. Vi kommer att i denna fråga agera i omsorg om en viktig sakfråga och i omsorg om det svenska folkstyret. När herr Bohman har visat vad han duger till i sakfrågan, då kommer vi att fatta vårt beslut.

Herr talman! Det är ju just därför att jag anser att det här institutet — misstroendevotum -— är en så allvarlig sak som jag menar att man inte skall hota med det på detta sätt om man inte verkligen menar allvar. Jag kan nu inte dra någon annan slutsats av herr Palmes senaste uttalande än att hotet bara var munväder.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att underlätta kommuners strävanden att höja den miljömässiga ambitionsnivån vid planering av nya bostadsområden. Herr Granstedt har, som bakgrund för sin fråga, framhållit att vissa statliga bestämmelser kan försvåra genomförandet av okonventionella planoch byggnadslösningar. Bestämmelser som berör bostaden och dess grannskap har tillkommit bl.a. för att bevaka de boendes intressen vid planläggning och byggnadslovsprövning. Bestämmelserna syftar också till att uppnå en enhetlig behandling av dessa frågor. Självfallet bör de inte medföra en styrning till vissa hustyper och inte heller leda till en ordning som innebär likformighet beträffande hus och bebyggelse. Eftersom en god boendemiljö bör innehålla moment som ger området en egen identitet och särprägel, är det tvärtom mycket angeläget att bestämmelserna inte motverkar utan snarare stimulerar till en varierad utformning av planer och byggnader och uppmuntrar sökandet efter nya och bättre lösningar. I blivande förslag till ny byggnadslagstiftning skall denna grundinställning komma till uttryck. Statens planverk avser att under det närmaste året presentera förslag till ny byggnorm, SBN 78. Efter sedvanligt remissförfarande kommer regeringen att fastställa den nya byggnormen. Den berörda frågan, som har stor betydelse från kvalitetssynpunkt, kommer att beaktas i detta arbete. Vad gäller finansieringsförutsättningarna har regeringen i propositionen angående riktlinjer för ansvarsfördelning inom bostadsförsörjningen aviserat att bostadsstyrelsen kommer att ges befogenheter att medge avsteg från de grunder som fastställts för pantvärdemetoden. Syftet härmed är att underlätta lösningar som avviker från de gängse och som därför kan ha svårt att få en rättvisande belåning inom pantvärdemetodens ram. Även denna åtgärd kan alltså förväntas medverka till en i vid mening förbättrad boendemiljö.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min fråga. Den här frågan har ju en ganska stor räckvidd. Hur vi utformar våra bostäder, vilken arkitektur som tillämpas, hur bostadsområdena som helhet får sin karaktär har en mycket stor betydelse för de människor som berörs.

Vi har fått uppleva, inte minst i storstadsområdena och i andra snabbt expanderande orter, att det har tillkommit bostadsområden som har erbjudit en mycket tråkig och steril miljö. Det har gällt flerfamiljshusområden men det kan också sägas om småhusområden. Vi kan konstatera, i en tid när man i många kommuner nu går över från flerfamiljshusbyggande till småhusbyggande, att det faktiskt går att göra småhusområdena precis lika tråkiga, sterila och fantasilösa som de flerfamiljshusområden som vi tidigare har ondgjort oss över. Det är viktigt att vi släpper fram nya, okonventionella lösningar. Det kan gälla beträffande arkitekturen, utformningen av det enskilda huset, och även beträffande planlösningar för de nya områdena. Det finns också en betydande vilja att söka sig fram till sådana här nya arkitektoniska lösningar. Många av oss har följt den debatt som har förts inom t.ex. HSB-rörelsen, där man har sökt sig fram till nya lösningar på flerfamiljshus, och vi har sett hur olika kommuner försöker hitta nya lösningar både på flerfamiljshusområden och på småhusområden. Men problemen som man stöter på är betydande. De är i hög grad av ekonomisk art, och i inte så liten grad beror de på de statliga regler och normer som finns. Nu framgår det av bostadsministerns svar att man i regeringen är starkt medveten om detta och har en klar vilja att komma till rätta med de problem som finns. Det tycker jag är mycket positivt, och jag ser fram mot positiva resultat av de åtgärder som bostadsministern har angivit. Inte minst viktigt är det naturligtvis att det dispensförfarande som anges i svaret verkligen tillämpas och att det sker på ett så generöst sätt som möjligt.

Herr talman! Bertil Zachrisson har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att få fram riktlinjer för beräkning av ersättningsbelopp som kan ligga till grund för överenskommelser med SJ vid köp av trafiktjänster och vid investeringar i anläggningar. Som jag framhållit i propositionen om åtgärder för att förbättra lokal och regional kollektiv trafik finner jag det angeläget att sådana taxesystem som på sikt kan komma att etableras i de olika länen också skall kunna omfatta trafik på järnväg. Det i propositionen föreslagna bidragssystemet omfattar också olika slag av spårbunden trafik. När det gäller ersättningsbeloppets storlek till SJ anser jag att det bör fastställas genom förhandlingar mellan SJ och huvudmannen. Jag har emellertid funnit det vanskligt att redan nu fastställa allmängiltiga riktlinjer för hur huvudmannens ersättning till järnvägsföretaget skall beräknas. Svårigheterna beror främst på att förhållandena och därmed förutsättningarna kan förväntas komma att vara mycket olika från fall till fall. Om behov uppstår är jag emellertid beredd att ta upp frågan till förnyad prövning. I fråga om ersättning för investering i fasta anläggningar, varom diskussioner och förhandlingar förts i några uppmärksammade fall, vill jag hänvisa till mina tidigare svar på liknande frågor här i kammaren. I dessa har jag framhållit att det i första hand är avtalsparterna som själva skall söka nå överenskommelse om trafikens utbyggnad och utformning. I vissa fall kan det, om parterna inte kan komma överens, bli aktuellt med åtgärder från regeringens sida.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Sedan länge pågår på olika håll i landet förhandlingar mellan kommunala trafikanordnare och statens järnvägar om former och ersättning för samverkan i trafikarbetet. Svårigheterna att komma överens har varit betydande, och i några mer flagranta fall har de utdragna förhandlingarna väckt stor irritation hos både kommunalt ansvariga och den resande allmänheten. SJ har fått klä skott för kritiken, trots att den grundläggande svårigheten i huvudsak är att söka i bristen på riktlinjer för trafikpolitiken. Det ansvaret faller främst på politiskt ansvariga i regering och riksdag. Ambitionen på kommunalt håll att tillmötesgå de växande anspråken på kollektivtrafik är stor, särskilt i de stora tätortsregionerna. Där har ofta också SJ väsentliga intressen att bevaka. Kommuner och landsting har både ekonomiskt och planmässigt kommit att ta ett allt större ansvar för kollektivtrafiken. Den utvecklingen är bra. I en proposition om den lokala och regionala kollektiva persontrafiken skapas nu också bättre juridiska förutsättningar för ett sådant kommunalt ansvar. Det är också bra. Jag noterar tacksamt att regeringen har tagit fasta på våra förslag att lägga fram den propositionen även om vi tyvärr ännu måste vänta på en mer övergripande trafikreform. Men i den propositionen saknas fortfarande en lösning på ett problem som kommunerna är mycket intresserade av, nämligen principerna för kostnadsfördelning mellan stat och kommun, när SJ har att svara för trafik som är regionalt motiverad. Det är en mycket stor svaghet i en i övrigt bra proposition att denna fråga förbigås. Den här bristen kan bli mycket ödesdiger både för kommunerna och för SJ. Det har också Svenska kommunförbundet insett och har därför begärt att regeringen skall medverka till att det kommer förslag om riktlinjer för beräkning av ersättningsbelopp, som kan ligga till grund för överenskommelse med SJ vid köp av trafiktjänster. Efter lång tids sega förhandlingar begär nu Kommunförbundet hjälp av regeringen. Det är därför förvånansvärt att kommunikationsministern ger ett så passivt svar på min fråga. Det är klart att det är bra att regeringen vill gripa in när det uppstår bekymmer osv., men vi har dem ju redan här. Det är helt enkelt inte lönt att förhandla längre, säger kommunalmännen, därför att den principfråga det gäller kan man inte komma till någon lösning på om inte regeringen ger ett besked. Regeringen vill ha mer tid för beslut. Kommunerna skall tydligen ytterligare seghalas. Men när nu dessa förhandlingar skall utvidgas till ännu fler landsting, kommer det att skapa ytterligare svårigheter. Det är klart att de lokala förutsättningarna varierar, men den grundläggande frågan är en principfråga, och där vill Kommunförbundet nu ha ett snabbt besked. Vad kommer kommunikationsministern att svara Kommunförbundet? Får förbundet ett lika passivt svar som det jag har fått här i dag? Att bara hänvisa till nya årslånga förhandlingar är inte att ge ett särskilt konstruktivt bidrag för att lösa ett mycket besvärligt problem.

Herr talman! Låt mig först konstatera det positiva i Bertil Zachrissons anförande, nämligen att han tacksamt har noterat att propositionen om förbättrad lokal och regional kollektiv trafik läggs fram. Det var roligt att höra. Jag kan självfallet inte här och nu svara på den direkta fråga som Bertil Zachrisson framställde, nämligen vad jag kommer att svara Kommunförbundet. Det får man väl bli varse när frågan är färdigbehandlad i departementet. Men att förbundet skall få ett svar, och ett konstruktivt svar, kan jag uttala. Jag blev litet förvånad över att Bertil Zachrisson sade att SJ har fått kläskott för svårigheterna att komma överens — när det i själva verket enligt Bertil Zachrissons uppfattning är politikerna, främst kommunikationsministern, som har ansvaret för att man inte har lagt fram förslag om några förändringar i 1963 års trafikpolitiska beslut. Det uttalandet förvånar mig som sagt en smula. Som bekant föreslog länskortsutredningen att man skulle fastställa riktlinjer för hur en huvudmans ersättning till SJ skall beräknas i sådana fall där huvudmannen köper trafik av SJ. Förslaget är så utformat att SJ skulle erhålla en i princip oförändrad intäktsnivå. Ett sådant system skulle naturligtvis kunna fungera ett eller annat år. Men hur skall man sedan kunna precisera vad som är oförändrad intäktsnivå? Man kan då inte isolera olika faktorers inverkan för att få fram det teoretiska normalläge mot vilket ersättningen enligt förslaget skall beräknas. Därför är detta ett mycket svårt problem, som det tål att ytterligare fundera en smula på.

Herr talman! Det är klart att det är ett svårt problem — och detta har naturligtvis landstingen och kommunerna kommit underfund med vid sina förhandlingar — men jag menar att man inte kan låta sig nöja med det konstaterandet. Man kan inte heller, som kommunikationsministern delvis gör i svaret, krypa bakom det faktum att de lokala förutsättningarna varierar. Därför måste man i botten få en reglering av kostnadsfördelningen. Låt mig ta ett konkret exempel — även om jag inte har något intresse av att diskutera det i och för sig, utan bara tar upp det som en exemplifiering — nämligen ombyggnaden av Jakobsbergs station. Där har man tragglat med det ärendet i åratal och gjort uppvaktningar för att få en förbättring av trafikmiljön. Det gäller framför allt att ge de handikappade en bättre miljö, och vidare vill man också ha en ny station. SJ och landstinget är helt överens om de lokala problemen, om markdisposition osv., och landstinget har t.o.m. förklarat sig berett att betala hela kalaset. Men det hjälper inte, eftersom SJ anser att företaget dessutom skall ha betalt för vissa centrala kostnader. Det bekymret har inte med några lokala svårigheter att göra, utan det är en ren principfråga som måste knäckas genom ett centralt beslut av regering och riksdag. Jag tycker inte att man skall avvisa problemet genom att, så enkelt som herr Turesson gör, säga att parterna själva får lösa det, men att regeringen skall ingripa om de inte kan komma överens. Det är ju precis vad som har skett! Vad begär herr Turesson mer än att Kommunförbundet kräver ett ingripande, inte genom någon tillfällig improvisation, utan med rejäla riktlinjer? Sådana riktlinjer går det bra att utarbeta för bussar och spårvagnar — det har vi ett utmärkt exempel på i den proposition som vi har fått. Därför tycker jag att det också bör kunna gå när det gäller SJ. Problemet borde kunna lösas i departementet, men om detta inte går, tycker jag att man bör ompröva det förslag som Göteborgsregionen har tagit upp i sin skrivelse till Kommun förbundet, nämligen att principerna för en kostnadsfördelning mellan stat och kommun snabbt skall utredas. Det vore intressant att få veta om kommunikationsministern är beredd att medverka till ett sådant initiativ.
Herr talman! Bertil Zachrisson säger att den fråga, om Jakobsbergs station, som han tar upp specifikt bör kunna lösas genom att kommunikationsdepartementet ger direktiv till SJ, men jag vill säga att problemet kan lösas inom ramarna för de beslutsmöjligheter som SJ redan har.
Herr talman! Det är faktiskt inte särskilt trösterikt, eftersom man under långa tider förgäves har försökt att komma fram på den vägen. Risken är att man, om man bara hänvisar till de förutsättningar som de lokala grupperna har, framför allt på driftsidan, i stället väljer lösningar som kan bli mycket ödesdigra. De kan få ödesdigra konsekvenser för SJ genom att kommunerna frestas att finna lösningar vid sidan av SJ, och det är också riskabelt för SJ ur personalsynpunkt, eftersom sådana lösningar kan bli ett hot mot sysselsättningen för SJ:s personal. Också sett från dessa utgångspunkter vore det därför önskvärt att regeringen utfärdade vissa bestämda regler. Jag tycker inte att man skall vara passiv och uppgiven. Herr Turesson är ju föredömligt aktiv ute i bygderna, där han presenterar diverse lösningar på olika trafikproblem. Den aktiviteten borde också få ett uttryck i det här sammanhanget och gärna i riksdagen.

Herr talman! Arne Blomkvist har frågat mig om jag är beredd medverka till att undanröja SJ:s beslut om tågindragningar från nästa tidtabellsskifte på linjen Gårdsjö-Håkantorp-Vara. Regeringen föreskrev genom beslut den 26 januari i år att SJ skall iaktta återhållsamhet när det gäller att vid tidtabellsskiftet i maj minska antalet persontåg. Efter samråd med länsstyrelser och kommuner har SJ i linje med regeringens beslut därefter omarbetat tidtabellerna. Jag har tidigare här i kammaren redovisat att SJ som en följd av beslutet återinlagt tåg i tidtabellerna på ett drygt 20-tal linjer i landet. Indragningshotet har därmed undanröjts för ett stort antal tåg, bl.a. flera skoltåg. SJ:s tidtabellsarbete är synnerligen komplicerat. Givetvis innebar regeringsingripandet den 26 januari stora problem för SJ i detta arbete. Inte minst var det viktigt att trots kravet på återhållsamhet vid tågindragningar genomföra de förbättringar i tidtabellerna på huvudlinjerna som ursprung ligen planerats. Det är därför med tillfredsställelse jag konstaterar att SJ — så långt jag kan överblicka läget — har bemästrat problemen att sammanjämka de olika krav som ställs på tidtabellerna. Totalt sett kommer den nya tidtabellen att ge väsentliga förbättringar för det helt övervägande antalet resenärer, samtidigt som en rimlig trafiknivå tryggas. Regeringsbeslutet om återhållsamhet vid tågindragningar var ett principbeslut. Med hänsyn till komplexiteten i SJ:s tidtabell är det givetvis inte möjligt för regeringen att mer detaljerat föreskriva vilka tåg som bör bibehållas resp. dras in. Regeringen kan ju inte ta över SJ:s tidtabellsarbete. Av dessa skäl är det därför inte möjligt för regeringen att ingripa i de speciella tidtabellsfrågor som frågeställaren tar upp.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Tyvärr måste jag säga att jag inte kan vara glad för det. Det kan inte heller den bygd och de människor som jag representerar. Vad som nu sker när det gäller bandelen Gårdsjö-Vara är av avgörande betydelse för berörda kommuner, kanske inte minst för Lidköpings kommun. För kommunerna och länet i övrigt är det angeläget att slå vakt om denna bandel. De av SJ föreslagna åtgärderna kommer att innebära en allvarligt försämrad trafikförsörjning i den västra delen av länet. Det medför bl.a. att trafikutbudet mellan Mariestad och Lidköping under vardagar minskar från tre turer till två. Möjligheterna till arbetsresor till och från Lidköping resp. Mariestad kommer helt att försvinna. Till detta kommer att besöksresor av olika slag blir allt svårare att företa. Liksom länsstyrelsen anser jag att risken är stor att trafikunderlaget på sträckan helt undanrycks. Därmed kommer också det ekonomiska resultatet av trafikarbetet att ytterligare försämras och motivera fortsatta indragningar, som förmodligen på sikt leder till nedläggning av persontrafiken på järnvägen mellan Lidköping och Mariestad. Detsamma gäller självfallet även för sträckan Lidköping-Vara, där nuvarande arbetsresemöjligheter med tåg helt kommer att försvinna. Här vill jag peka på att arbetståget på morgonen samkörs med skoltransporter som sker på uppdrag av Lidköpings kommun. Just skoltågen har en god beläggning, och jag delar därför kommunens uppfattning att det är motiverat att behålla skoltransporterna på tåg för att kunna ge en god grundbeläggning på förbindelsen. De föreslagna indragningarna kommer i varje fall inte att leda till en förbättring av det ekonomiska resultatet. Nu säger kommunikationsministern att han kan glädja sig åt att SJ genom de åtgärder som vidtagits har kunnat återinlägga tåg i tidtabellerna på ett drygt 20-tal linjer. Kommunikationsministern understryker också att de insatser som gjorts har medfört väsentliga förbättringar för det helt övervägande antalet resenärer. Samtidigt hävdar han att man på det sättet har kunnat garantera en rimlig trafiknivå. När det gäller den bygd som jag här talar om kan jag försäkra att människorna där inte kommer att dela kommunikationsministerns uppfatt ning. Jag skulle vilja vädja till kommunikationsministern att än en gång ta sig en funderare på problemen och hjälpa till, så att denna bygd får behålla de tågtider som f. n. tillämpas.

Herr talman! Det är naturligtvis beklagligt att det inte gått att få ett sådant utfall av de justeringar av de nya tidtabellerna som föranletts av regeringens beslut den 26 januari att alla trafikanter blivit belåtna. Men det beror på, som jag sade i mitt svar, att tidtabellsarbetet är mycket komplicerat. Jag skall försöka att ge en bild av detta när det gäller fallet Gårdsjö-Håkantorp, som Arne Blomkvist har tagit upp. Linjen har två anknytningspunkter med västra stambanan, dels i Gårdsjö, dels i Håkantorp på linjen Uddevalla-Herrljunga. Tidtabellen på västra stambanan är systematiserad, dvs. från maj 1977 infördes en strikt entimmestrafik. Det är en modern form av tidtabellskonstruktion som är mycket uppskattad av allmänheten och som verksamt bidragit till att tillföra SJ många nya resenärer. Tågen på linjen Gårdsjö-Håkantorp framförs även på sträckan Gårdsjö-Hallsberg och måste där anpassas till entimmestrafiken och anslutningarna i Hallsberg. I andra änden av linjen framförs tågen till och från Herrljunga, eller till och från Vara i några fall, vilket också ställer speciella krav på anpassningen till den systematiserade tidtabellen med entimmestrafik på västra stambanan. Till detta kommer att SJ enligt den nya tidtabellen fortsatt att systematisera trafiken på linjen Uddevalla-Herrljunga, och det tycker jag är positivt. Men det påverkar tidtabellens uppläggning på linjen Gårdsjö-Håkantorp. Av dessa skäl som jag nu försökt att beskriva — det skulle ha varit lättare om vi hade haft en karta framför oss — är det utomordentligt komplicerat att tillmötesgå Arne Blomkvists önskemål.

Herr talman! Kommunikationsministern har i sitt svar understrukit att detta är ett mycket komplicerat arbete för SJ. Å andra sidan kan jag säga kommunikationsministern att berörda kommuner — inte minst Lidköping — har haft flera förhandlingar med SJ, varvid man understrukit betydelsen av att bibehålla de nuvarande tågförbindelserna. Till detta kommer att även länsstyrelsen med det ansvar som den har för kommunikationerna i denna bygd också har ansett att de åtgärder som SJ nu avser att vidta kommer att skapa svåra problem för kollektivtrafiken i berörda kommuner. Nu har kommunikationsministern mer konkretiserat de problem som kommer att uppstå för SJ. Jag vill då bara peka på problemen för de människor som är berörda av SJ:s åtgärder. För det första är ett bibehållande av den nuvarande persontågtrafiken på banan Gårdsjö-Håkantorp det bästa alternativet. Det är samtidigt förmånligare både för pensionärer och för studerande än alternativet med de tågtider som SJ avser att tillämpa i fortsättningen. För det andra vill jag understryka det som jag har sagt tidigare, att på detta sätt kommer man inte att ha möjligheter att utnyttja tågen till arbetsresor. Människor som tidigare har använt dessa förbindelser kan i fortsättningen inte utnyttja dem därför att man tagit bort de turer som är anpassade till arbetstiderna. En rad andra svårigheter kommer att uppkomma för allmänheten, och jag vill än en gång vädja till kommunikationsministern att han tillsammans med sina medarbetare verkligen beaktar det negativa resultatet av de åtgärder som SJ avser att vidta.
Herr talman! Det är klart att indragningarna av tågförbindelser medför problem för de enskilda människor som hittills har utnyttjat de indragna förbindelserna och indirekt också för bygden, men jag kan försäkra Arne Blomkvist att de tåglägenheter som med största sannolikhet kommer att dras in från den 28 maj är de sämst utnyttjade på den här bandelen. Dessa indragningar drabbar alltså minst hårt. Jag vill framhålla att det här jobbet — inte mitt, utan tidstabellsarbetet — är så komplicerat att varken Arne Blomkvist eller jag med absolut säkerhet kan bedöma möjligheterna för SJ att bibehålla turerna och tillmötesgå de krav som Arne Blomkvist och kommunerna ställer. Utöver de konkreta fakta som jag redovisade i mitt föregående inlägg vill jag tala om att SJ skall lägga om godstågskörningen i området för att få större effektivitet och bättre service. Det påverkar också persontågstidtabellen. Vidare måste naturligtvis tidtabellen också anpassas till sådana faktorer som tillgången på mötesstationer, mötesspårens längd, stigningsoch lutningsförhållanden, dragkraft, fordonsomlopp, vagnvikt, placeringsorter, tjänstgöringsföreskrifter för åkande personal etc. Det är en mängd faktorer som vävs in i bilden, och jag kan inte för dagen bedöma hur mycket hänsyn man måste ta till dem, men jag utgår från att man i det här fallet kan lita på de bedömningar som SJ:s experter gör. Jag hoppas att jag med de här ganska detaljerade faktaredovisningarna har klarlagt att det inte är möjligt för en regering, hur gärna den än skulle vilja göra det bra för alla människor, att fatta beslut som går längre än principbeslutet den 26 januari. Det var ett kraftigt ingrepp i statens järnvägars beslutanderätt.

Herr talman! Jag skall lova kommunikationsministern att föra detta budskap vidare till invånarna i berörda kommuner. Men jag är övertygad om, kommunikationsministern, att de får svårigheter att acceptera de synpunkter som kommunikationsministern och SJ företräder i det här sammanhanget. När det sedan gäller antalet tågresenärer har jag en uppgift från Lidköpings kommun om att det mellan Mariestad och Lidköping är en beläggning med tio resenärer per tur. På skoltågen och arbetsresetågen mellan Lidköping och Vara lär det, enligt uppgifter jag har fått, vara en genomsnittsbeläggning av mellan 50 och 60. Jag vill understryka att det här är uppgifter som jag har fått genom min kommun. Jag har alltså inte kontrollerat dem. Men detta säger väl ändå att det finns ett underlag. Tar man nu bort en del av turerna är det uppenbart att en del av underlaget för tågtrafiken i denna bygd kommer att försvinna. Därmed kan man på sikt räkna med att tågförbindelserna i denna bygd kommer att försvinna. Samtidigt arbetar länsstyrelserna och kommunerna för att främja kollektivtrafiken i denna del av länet.
Herr talman! Med anledning av de siffror Arne Blomkvist angav vill jag som exempel nämna att på det tåg som går från Lidköping kl. 6.09 till Vara är det vid avgången från Lidköping 2,2 resande och vid ankomsten till Vara 2,8. Dessa siffror anger ett genomsnitt i september-oktober 1977 måndagar till fredagar. På det tåg som avgår från Mariestad kl. 7.37 till Lidköping är det 3,8 resande vid avgången och 9,0 vid ankomsten till Lidköping. Det är riktigt att det tåg som går från Vara kl. 7.36 visserligen bara har i genomsnitt 3,4 resande när det går från Vara men har 73,1 när det kommer till Lidköping. Det är ett skoltåg. De andra turerna mitt på dagen har ett medelantal resenärer varierande mellan ungefär 10 och 21, enligt vad jag nu hastigt kan se av siffrorna, under det att ett eftermiddagståg från Lidköping till Vara 15.34 vid avgången från Lidköping har i genomsnitt 68,0 resande och vid ankomsten till Vara 14,4. Det är skoleleverna som reser tillbaka.

Herr talman! Jag vill ännu en gång understryka att jag använt det siffermaterial som kommunen har lämnat. I den skrivelse som tillställts kommundepartementet från kommunen skriver man bl.a. följande: ”Kommunerna anser att endast med ett rikt turutbud och med turer anpassade till arbetsresor kan järnvägen på sikt behålla och öka det underlag som behövs för att motivera persontrafikens fortbestånd. SJ:s förslag innebär att de nuvarande möjligheterna till arbetspendling mellan Mariestad och Lidköping försvinner helt. Dessa turer har i dag enligt bilagda resandestatistik ett resande på ca tio personer per tur i likhet med övriga turer på denna sträckning.” — Det är alltså dessa siffror jag har använt. Det är uppenbart att intresset för kollektivtrafik i denna bygd inte kommer att öka om dessa turer tas undan. Det är ändå en strävan att öka möjligheterna att utnyttja det kollektiva trafiknätet. Tyvärr medverkar kommunikationsministern här till att minska förutsättningarna för en sådan utveckling.

Men det i? : 5 Om en kanal melfanns icke någon protest från kommuner som berörs av den här banan. Herr talman! Jag har självfallet med intresse och glädje noterat de uttalanden som har gjorts och de beslut som har fattats av regeringen om återhållsamhet med tågindragningar. De människor som berörs av dessa positiva beslut kommer självfallet att bli tillfredsställda med att de får bättre kommunikationer. Men jag måste tyvärr säga att det är svårt för de människor som bor i den bygd som jag talar om att glädja sig med dessa trafikanter, eftersom de kommer att få så kraftigt försämrade möjligheter att utnyttja de kollektiva trafikmedlen.

Herr talman! Allan Gustafsson har frågat mig om det finns några som helst möjligheter att som beredskapsarbete bygga en kanal mellan Vänersborg och Uddevalla. Frågan om att bygga en kanal mellan Vänersborg och Uddevalla behandlades ingående i slutet av 1960-talet av kanaltrafikutredningen. Frågeställningen gällde bl.a. om Trollhätte kanal kunde erbjuda en led med godtagbar säkerhet för fartygstrafiken med hänsyn till de rasrisker som ansågs föreligga i Götaälvdelen. Byggandet av en ny kanal beräknades kosta ca 500 milj.kr. i 1963 års prisnivå. Investeringen bedömdes av utredningen varken företagsekonomiskt eller samhällsekonomiskt lönsam. År 1969 behandlades frågan av riksdagen, som avvisade tanken på att bygga en kanal mellan Vänersborg och Uddevalla. Riksdagen förordade i stället en utbyggnad av Trollhätte kanal. Sedan numera Trollhätte kanal byggts ut har de trafikekonomiska förutsättningarna minskat ytterligare för en kanal mellan Uddevalla och Vänersborg. Med hänsyn till investeringens tekniska art skulle denna inte heller vara särskilt lämpad att utföras som beredskapsarbete.

Herr talman! Jag ber först att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställde den är det kärva sysselsättningsläge som f. n. råder i landet, inte minst i Värmland och Dalsland. Ett kanalbygge mellan Uddevalla och Vänersborg skulle utan tvivel få utomordentligt stor betydelse för sysselsättningen i de bygder som kanalbygget skulle beröra. Dessutom skulle det skapas en kortare och säkrare väg mellan Västerhavet och Vänern. Vi vet att raskatastrofer har inträffat utmed Göta älv, och ingenting garanterar att sådana inte i framtiden kan inträffa igen med stora personella och materiella skador som följd. Frågan om byggandet av en kanal mellan Uddevalla och Vänersborg har vid olika tillfällen varit föremål för utredning, men av skäl som kommunikationsministern har redogjort för har arbetet stannat på utredningsstadiet. I den svenska debatten om de inrikes godstransporternas framtida utveckling och fördelning förbigås oftast vattenvägarna. Intresset är främst riktat mot fördelningen mellan landsvägsoch järnvägstransporter. Internationellt görs en hel del för att förbättra de inre vattenvägarnas transportkapacitet. I Förbundsrepubliken Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Italien, Portugal, Jugoslavien och i Östeuropa pågår utbyggnadsprogram, som avser både nya kanaler och förbättring av befintliga. Utvecklingen går sålunda i många länder mot en ökning av vattentrafiken, medan tendensen i Sverige pekar åt motsatt håll. Genom det positiva intresse för Vänersjöfarten som kommunikationsministern visat och genom de ytterligare stimulansåtgärder som utlovats torde sjötransporterna på Vänern komma att öka. Det blir till gagn för hela Vänernområdet. En kortare, säkrare och modernare förbindelse med Västerhavet skulle utan tvivel förstärka fraktstödsåtgärderna betydligt och göra de exporterande industrierna runt Vänern konkurrenskraftigare på världsmarknaden. Detta i sin tur skulle helt naturligt bidra till att höja sysselsättningen i Vänernområdet. I svaret säger kommunikationsministern att en utbyggnad år 1969 inte ansågs vara samhällsekonomiskt lönsam. Men sedan dess har det gått nio år, och även på detta område har det pågått en utveckling. Det gäller t.ex. bogseringsteknik, fartygsteknik och slussningsteknik. Jag kan inte bedöma de tekniska förutsättningarna för ett kanalbygge, men jag har svårt att föreställa mig att det skulle vara svårare att bygga en kanal än att spränga fram riksvägar genom stora bergsmassiv. Jag kommer själv från en ort där man byggt ut och byggt om kanalen, nämligen från Säffle. Vi erfor där inte på något sätt att företaget var tekniskt komplicerat. Att ett bygge av den här arten kan vara besvärligt kan jag förstå, men det skapar då också en hel rad jobb inom en bred sektor. De nuvarande beredskapsarbetena är kanske inte alltid av den positiva art som byggandet av en kanal kan vara.

Herr talman! Gösta Karlsson har frågat industriministern om han är beredd att i avvaktan på ett ställningstagande från statsmakternas sida i fråga om försörjningen av försöksdjur låta den nuvarande produktionen av försöksdjur vid Åkers Krutbruk fortsätta. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. För att bl.a. bereda sysselsättning för personalen vid nedläggningshotade Åkers Krutbruk, som ingår i förenade fabriksverken, tillsattes år 1976 en arbetsgrupp för att planera och lägga fram förslag till att i Åker öka ut försöksdjursproduktionen. Arbetsgruppen föreslog i sin rapport en utbyggnad av verksamheten i Åker. Investeringskostnaden beräknades till 22 milj.kr. Mot bakgrund av att flera remissinstanser ifrågasatte det rimliga i denna investering har frågan om statlig försöksdjursproduktion ytterligare utretts inom jordbruksdepartementet. Försöksdjursproduktionen i Åker har varit kvalitativt högtstående men medför underskott i verksamheten. Frågan om inriktning och huvudmannaskap för den fortsatta försöksdjursproduktionen bereds f. n. inom jordbruksdepartementet. Intill dess att beredningsarbetet beräknas vara avslutat under våren 1978 bör dock verksamheten upprätthållas.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

Jag tackar för det positiva svar som jag fick av jordbruksministern — i varje fall med den formulering som frågan hade fått. Det gällde förhållandena intill dess ett slutligt ställningstagande kunde göras. Men bakgrunden till frågan kräver ett klarläggande. Måndagen den 20 februari kom det en order till Åkers Krutbruk från förenade fabriksverken om att produktionen av försöksdjur skulle avvecklas enligt besked från industridepartementet. Fredagen den 3 mars — drygt en vecka efteråt — löd ordern att man skulle behålla produktionen, och nu kom beskedet från jordbruksdepartementet, enligt uppgift i lokalpressen. Under den tiden hade förberedelser inletts för en avveckling. Kontakter hade tagits med avnämarna och med statliga myndigheter i Finland och Norge för ett övertagande av produktionen. Det gällde också och framför allt att bereda möjligheter till omplacering av den personal på ett tiotal personer som sysslar med verksamheten. Jag vill erinra om att försöksdjursproduktionen inleddes 1969 efter uppmaning från statens försöksdjursnämnd för att skaffa högkvalitativa försöksdjur. Och jag uppmärksammar att jordbruksministern har understrukit kvaliteten på de försöksdjur som fötts upp på Åkers Krutbruk. Det har t. 0. m. talats om att denna verksamhet skulle vara den enda i Skandinavien som kan leverera högkvalitativa försöksdjur. Naturligtvis medför ett besked om avveckling oro för avnämarna, svårigheter att skaffa djur från annat håll och svårigheter att upprätthålla kravet på en tillfredsställande kvalitet. Jag tänker inte här gå in på frågan om försöksdjursverksamheten som sådan -— tillfälle att diskutera den kommer senare. Det är bara att med jordbruksministern slå fast att man vid Åkers Krutbruk nått fram till en hög kvalitet. Man har också skapat goda förutsättningar för en produktion, utbildat folk och gett människor erfarenheter — sådant som måste tas till vara i fortsättningen. För mig är det emellertid också viktigt med sysselsättningen. Vi har haft det besvärligt i Sörmland och i Strängnäs kommun. För två år sedan fattade riksdagen beslut om nedläggning av kruttillverkningen, och det tillsattes en särskild arbetsgrupp. I dag är det inte längre aktuellt med en sådan nedläggning. Det har varit många turer här. Och det verkar att bli många turer också när det gäller försöksdjuren. Enligt en tidningsuppgift har någon från jordbruksdepartementet sagt att den kommande propositionen om djurskydd skall innehålla ett ställningstagande till försöksdjursproduktionen. Där måste det naturligtvis vara klart att högkvalitativa försöksdjur helt enkelt måste produceras även om verksamheten blir förlagd till annan ort. Mot denna bakgrund ställer jag frågan: Hur blir det i fortsättningen med denna produktion?
Herr talman! Inom jordbruksdepartementet pågår arbetet med en proposition som skall ta upp vissa försöksdjursfrågor. Avsikten är bl.a. att begränsa användningen av försöksdjur så långt möjligt med hjälp av alternativa och kompletterande metoder till djurförsök. Innan beräkningarna över framtida försöksdjursbehov är klara är det omöjligt att säga hur många djur som behövs totalt och om produktionen i Åker kommer att behövas.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att jordbruksministern inte kan lämna något svar i dag om innehållet i den proposition som aviserats till längre fram i vår. Men jag tycker det är viktigt att ta till vara den erfarenhet som man skaffat sig inom försvarets fabriksverk vid den verksamhet som nu pågått i ett tiotal år. Jag har anledning att tro att man inte helt kan avveckla den verksamheten — oberoende av vilken inställning man har till frågan om försöksdjur. Det är självfallet viktigt att man då tar vara på den erfarenhet som personalen i Åker har skaffat sig. Det är naturligt att turerna i fråga om försöksdjursverksam heten har väckt oro hos avnämarna, hos de sysselsatta och i kommunen. Det har talats om någon form av missförstånd. Jag hoppas att jag inte gör mig skyldig till ett missförstånd om jag tror att jordbruksministern inte avser att verksamheten i Åkers Krutbruk snart skall vara en saga blott.

Herr talman! Gustav Lorentzon har frågat arbetsmarknadsministern vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att stoppa den nuvarande verksamheten vid Rönnskärsverken och ge orten fullgod ersättningsindustri. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Regeringen lämnade i juni 1975 tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamheten vid Rönnskärsverken. Därvid föreskrevs en rad långtgående åtgärder för att minska utsläppen av olika föroreningar. De flesta av dessa åtgärder skulle genomföras inom tre år från beslutet, dvs. senast i juni 1978. Bolaget ålades vidare att utreda ett stort antal frågor rörande bl.a. effekter på människan och i omgivningen av olika utsläpp. Dessutom skulle möjligheterna att ytterligare minska utsläppen utredas. Utredningarna skall senast i juni 1980 redovisas till koncessionsnämnden, som har att företa den vidare prövningen av ärendet och bestämma de slutliga villkoren för verksamheten. Enligt vad jag erfarit har bolaget till koncessionsnämnden inlämnat en ansökan om anstånd med att vidta vissa av de föreskrivna åtgärderna. Frågan prövas f. n. av koncessionsnämnden. Det står helt klart att förhållandena vid Rönnskärsverken inte är tillfredsställande från miljösynpunkt. Även efter det att nu föreskrivna åtgärder har vidtagits kommer utsläppen att vara betydande. Jag vill därför understryka att dessa åtgärder är att betrakta som en första etapp i ett långsiktigt saneringsprogram. Innan koncessionsnämnden prövar ärendet på nytt år 1980 skall bolaget ha lämnat förslag till åtgärder som nedbringar utsläppen till väsentligt lägre nivåer. När det gäller arbetsmiljön har successivt ökade insatser gjorts på senare tid. Bl. a. har halterna av bly, arsenik och kadmium kunnat sänkas. Det är emellertid uppenbart att det krävs fortsatta omfattande ansträngningar också för att förbättra arbetsmiljön vid Rönnskärsverken. Aveett företag som bedriver en sådan verksamhet som det här är fråga om måste man kräva att företaget självt fortlöpande tar till vara alla möjligheter till miljöförbättrande åtgärder. Jag utgår därför från att Boliden AB, bl.a. med utgångspunkt i resultaten av de undersökningar av hälsoeffekter m.m. som nu redovisats, undersöker vilka ytterligare insatser som nu kan göras. Samtidigt krävs naturligtvis en effektiv tillsyn från myndigheternas sida av att alla nödvändiga åtgärder vidtas. Som jag nämnde inledningsvis finns tillstånd enligt miljöskyddslagen för den verksamhet som pågår vid Rönnskärsverken. Enligt min mening måste också i fortsättningen förutsättningarna för verksamheten vid denna industri prövas enligt gällande lagstiftning på samma sätt som när det gäller andra industrier. Både miljöskyddslagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen ger de möjligheter som behövs för att fortlöpande skärpa kraven på miljöförbättrande åtgärder.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Den gällde fullgod ersättningsindustri för den nuvarande miljöskadliga och livshotande verksamheten vid Rönnskärsverken. Jag måste säga att jag finner svaret rätt intetsägande, för att inte säga menlöst, i den bemärkelsen att det gäller svar från en representant för den svenska regeringen på en fråga om miljöskadliga förhållanden vid ett stort bolags arbetsplatser — i det här fallet Rönnskär. Frågan är ju: Skall regeringar — oavsett vilken politisk färg de säger sig inneha, vare sig de kallar sig borgerliga eller socialdemokratiska — helt vara underställda kapitalet? Skall alternativen vara antingen nedläggning och arbetslöshet eller också arbete med förgiftning, cancer och andra livshotande sjukdomar som följd? Efter den senaste undersökningen, presenterad så sent som den 17 i denna månad, vet vi att det också orsakas missbildningar och hjärnskador på nyfödda barn, där arvsmassan är utsatt för negativ påverkan. Hotet gäller alltså inte bara dem som jobbar på Rönnskärsverken utan också kommande släkten. I sitt svar säger jordbruksministern bl.a.: ”Regeringen lämnade i juni 1975 tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamheten vid Rönnskärsverken.” Men naturvårdsverket hade ju undersökt fallet Rönnskär och hade med stöd av miljöskyddslagen gått emot fortsatt drift under rådande förhållanden. Den dåvarande regeringen beslöt ändå år 1975 att driften skulle få fortsätta.

Jordbruksministern är förhoppningsfull när det gäller Boliden, men litet senare i svaret säger han att det måste krävas ”en effektiv tillsyn från myndigheternas sida”. Men om man skall använda miljölagstiftningen och om den ger de möjligheter som behövs för att fortlöpande skärpa kraven på miljöförbättrande åtgärder, varför sätter man då inte hårt mot hårt? I Kvällsöppet den 17 mars fick verkställande direktören i Boliden Metall AB, Henry Lundberg, frågan: Varför ser det ut på Rönnskärsverken som det gör? Han svarade så här, direkt återgivet från min bandspelare: Vi är i en besvärlig lågkonjunktur då det gäller metallpriserna. Därför måste vi prioritera mellan de mest angelägna uppgifterna. Då är frågan: När Bolidendirektören svarar så här, hur kan då jordbruksministern säga att han är förhoppningsfull när det gäller att Boliden i fortsättningen skall ordna miljöförhållandena på Rönnskärsverken?
Herr talman! I anslutning till det senaste som Gustav Lorentzon nämnde vill jag säga, att det är ett krav som jag ställer generellt på alla företag — inte bara på Boliden — att de skall leva upp till en bra såväl yttre som inre miljövård. De krav som samhället kan ställa genom sin lagstiftning är ett minimum, men företagen bör själva gå längre. Det menar jag skall ligga i deras eget ansvar. Jag vill också påminna Gustav Lorentzon om att verksamheten vid Rönnskärsverken har pågått sedan början av 1930-talet, och vår kunskap om miljöproblemen har vuxit successivt under den tiden. När det gäller fabriker som byggs i dag kan miljösynpunkterna beaktas redan vid anläggningens planering, valet av processer m.m., och där finns det stora möjligheter att tillgodose mycket långtgående miljökrav. Problemen är naturligtvis mycket större när det gäller gamla industrier. Där måste vi i första hand pröva alla åtgärder att komma till rätta med olägenheter genom olika slag av reningsåtgärder, driftförändringar m.m. De ekonomiska och sociala konsekvenserna av stora företagsnedläggningar är sådana att det måste krävas synnerligen starka skäl för att framtvinga en nedläggning. Därför menar jag att vi inte löser problemen med riskerna vid sådan produktion genom att stoppa verksamheten utan i stället genom en målmedveten satsning på att förbättra förhållandena.
Herr talman! Jordbruksministern säger att det inte hjälper med att stoppa verksamheten utan att det här gäller helt andra problem. Det är riktigt som herr Dahlgren säger, att vi känt till dessa förhållanden sedan 1930-talet. Detta med Rönnskärsverken är inte bara en miljöskandal, utan Bolidenbolagets handlande blev det markanta exemplet på hur demokratin i vårt land effektivt sattes ur spel av storbolagen och storkapitalet. Hur har man inte behandlat Skellefteå, myndigheterna och arbetarna där? Hur var det när man 1927 kom och förklarade att man kanske skulle etablera sig där? Man fick nästan gratis mark, låga hamnavgifter och mycket billig elkraft. Men sedan krävde man av myndigheterna att följande passus skulle skrivas in i avtalet — och jag vill gärna ha den till protokollet: ”Staden fritager bolaget från ersättning för eventuella skador å staden tillhörig mark, som direkt eller indirekt kunna förorsakas av bolagets rörelse.” Detta avtal gäller än i dag. De regeringar vi haft sedan 1927 har inte gjort ett dyft för att få bort detta ur avtalet. Bolaget arbetar alltså efter samma princip som de multinationella gruvbolagen i u-länder som de latinamerikanska, där man i kontrakten får in att man inte tar något ansvar för miljön. Där går nu indianerna och deras ättlingar och arbetar under livsfarliga förhållanden. I dag skulle man kunna säga att arbetarna vid Rönnskärsverken är vår tids indianer. De lever under samma livsfarliga förhållanden. Jag vill då ställa en fråga till herr statsrådet, om jag kan få svar på den. Kan denna passus i det avtal som skrevs 1927 vara bindande i dag? Jag tror nämligen att det är ett falsarium. Visste myndigheterna i Skellefteå om att den verksamhet som skulle komma att bedrivas skulle vara livsfarlig för befolkningen, skulle man aldrig ha gått med på en sådan skrivning. Men Bolidenbolaget visste det. I annat fall hade man aldrig tagit med denna passus i avtalet. Min fråga till herr statsrådet är alltså: Gäller detta fortfarande? Det är rätt avgörande i detta fall dårför att man fick göra på så sätt den gången. År för år har man sedan pressat regeringen och de kommunala myndigheterna med samma krav som jag nyss citerade ur den föregående regeringens skrivelse i fråga om Bolidenbolaget, ty det gällde sysselsättningen i denna bygd. Bildligt talat fick man alltså mörda hur många som helst.
Herr talman! Jag kan inte svara på den direkta fråga som herr Lorentzon ställer. Men däremot vet jag att vad som gäller för detta bolag liksom för all annan verksamhet i detta land är att man skall följa den miljöskyddslagstiftning vi har. Man skall följa de beslut som koncessionsnämnd eller regering har fattat. I detta fall fattade den förra regeringen beslut om ett 40-tal åtgärder som i en första etapp skulle vidtas. Jag vill gärna understryka att dessa åtgärder skall betraktas som en etapp i ett långsiktigt saneringsprogram. Jag tycker att det borde vara tillfredsställande även för herg Lorentzon, om man kan komma till rätta med de problem som finns vid Rönnskärsverken och som både han och jag är medvetna om och tycker illa om. Vi har en ambition att komma till rätta med dem.
Herr talman! Efter alla dessa år talar statsrådet här om långsiktiga saneringsprogram. Vad lägger man då in i begreppet långsiktigt saneringsprogram, när man vet vilka skador som de anställda drabbas av? Den senaste undersökningen publicerades ju den 17 i denna månad. Nej, nu gäller det också kommande släkten. Då kan man inte tala om långsiktiga saneringsprogram, i synnerhet som verkställande direktören Lundberg i Kvällsöppet förklarade att företaget gått in med en ansökan om att få uppskjuta det hela. Ordagrant sade han: Vi vill spara pengar. Är man så cynisk från detta bolags sida förvånar det mig egentligen att statsrådet försöker att, med tal om långsiktiga saneringsprogram, anvisa lösningar. Det går knappast att göra när det gäller Rönnskärsverken på grund av den inställning man där har. Nr 101 Låt mig ta ett exempel! Sovjetunionen förklarade sig för några år sedan Tisdagen den villig att betala hälften av kostnaderna för att ta upp de stora cementbunkrar 28 mars 1978 där arsenik är innesluten och som ligger i havet utanför Rönnskär. Man befarade att Bottenhavet — ja, hela Östersjön — skulle förgiftas. Vad svarade Om lantbruks Bolidenbolaget? Vad svarade den dåvarande regeringen? Jo, man svarade att det intresserar oss inte — det skall säkerligen ordna sig i fortsättningen. Och ändå har Bolidenbolaget tjänat miljoner på sin export av arsenik till USA:s krig i Vietnam.

Herr talman! Karl Erik Olsson har frågat mig om min uppfattning om villkoren för lantbruksnämndernas rådgivning och om jag anser att rådgivningen skall vara lika tillgänglig för alla grupper av jordbrukare. Lantbruksnämndernas rådgivning till lantbrukarna är en viktig del av de statliga insatserna för jordbrukets rationalisering. Rådgivningen är i princip öppen för alla jordbrukare och kostnadsfri för dem. I praktiken har emellertid inte alla jordbrukare samma möjligheter att nås av individuell rådgivning med hänsyn bl.a. till avstånd och till att resurserna inte är obegränsade. Rådgivningen är ett väsentligt medel för att genomföra jordbrukspolitikens intentioner. Dess inriktning skall således överensstämma med målen för den jordbrukspolitik som förs. Vid riksdagens beslut år 1977 om nya riktlinjer för jordbrukspolitiken slogs fast att en fortsatt rationalisering inom jordbruket är nödvändig och att de statliga insatserna för att underlätta en på jordbrukarnas egna initiativ grundad rationalisering är av stor betydelse. Dessa insatser skulle främst inriktas på att främja jordbrukets utveckling i de bygder och vid de företag där de kan väntas få störst effekt. Mot den bakgrunden bör rådgivningen främst ta sikte på att tillgodose familjejordbrukens behov. Vidare måste ökade insatser göras i de utpräglade glesbygderna, där lantbruket oftast är basen för sysselsättning och näringsliv. 1972 års jordbruksutredning behandlade inte rådgivningen. Lantbruksstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som mot bakgrund av riksdagsbeslutet skall se över rådgivningen inom lantbruksverket. Dess arbete skall vara slutfört till sommaren. Styrelsen väntas ta upp rådgivningen i anslagsframställningen för budgetåret 1979/80. Det blir anledning att i det sammanhanget återkomma i frågan.

Herr talman! Karl Erik Olsson är förhindrad att närvara, så jag ber att på hans vägnar få tacka jordbruksministern för svaret på interpellationen. 23 Interpellationen gäller ju den diskussion som förts om att avgiftsbelägga rådgivningsverksamhet för jordbruket i större utsträckning än vad som sker i dag. Det är naturligtvis en mycket viktig fråga för speciellt de små jordbruken. Man kan befara att en avgiftsbeläggning av sådan här rådgivningsverksamhet skulle innebära att efterfrågan på rådgivning minskade drastiskt. De som skulle drabbas vore de små jordbruken och de som finns i glesbygderna. Dessutom kan man befara att de yngre jordbrukare som börjar sin verksamhet skulle få problem med att utnyttja rådgivningen om den kostar pengar. I dag har f. ö. lantbruksnämnderna och hushållningssällskapen i varje län byggt upp en väl fungerande rådgivningsverksamhet. En avgiftsbeläggning skulle — och det bekräftas av representanter för några av de lantbruksnämnder som jag vänt mig till — innebära att resurserna inte skulle kunna utnyttjas till fullo, vilket naturligtvis inte vore särskilt meningsfullt. Man kan vidare fråga sig om inte en avgiftsbeläggning skulle betyda att de jordbrukare som inte anser sig ha råd att bekosta en sådan här rådgivning skulle bli hänvisade till kommersiella intressen som bedriver sådan verksamhet i försäljningssyfte.

Det är också viktigt att tillgängligheten är fullständig, så att man kan utnyttja de nya forskningsrön som berör jordbrukets miljöfrågor och resurshushållning. Därför är det positivt att jordbruksministern anser att rådgivningen även i fortsättningen skall vara tillgänglig för alla jordbrukare och att någon avgiftsbeläggning av den anledningen inte är aktuell.
Herr talman! Med anledning av att Björn Eliasson uttalade oro över en eventuell avgiftsbeläggning när det gäller rådgivningsverksamheten vill jag bara erinra om att det i direktiven för den arbetsgrupp inom lantbruksstyrelsen som skall se över rådgivningen inom lantbruksverket bl.a. anges att en av utgångspunkterna är att rådgivningen i sin helhet alltjämt skall bekostäs med statsmedel.

Herr talman! Birger Nilsson har frågat mig dels vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att trygga jobben för de anställda vid AB Partner i Östersund, dels när besked kan lämnas angående det av AB Partner sökta industrigarantilånet, dels hur långt planerna på en ersättningsindustri avancerat. AB Partner har under hand hört sig för hos industridepartementet om möjligheten att erhålla ett industrigarantilån. Frågan övervägs, och jag kan f.n. inte ange vad resultatet av prövningen blir. Vad Birger Nilsson anför om planerna på en ersättningsindustri torde härröra från tidningsuppgifter. Jag har inte lovat någon ersättningsindustri till Östersund. Regeringen har inte möjligheter att garantera ersättningsindustrier till en ort som drabbas av företagsnedläggningar eller neddragningar. Däremot kan jag lova att regeringen i en positiv anda skall pröva varje framställning om stöd till seriösa projekt som kan leda till nya sysselsättningstillfällen i kommunen.